Fru talman! Magnus Persson har mot bakgrund av uppgifter om arbetsförhållandena inom åklagarväsendet frågat mig vilka konkreta åtgärder som jag avser att vidta i anledning av den uppkomna situationen vid vissa av landets åklagarmyndigheter. Åklagarväsendet har, liksom rättsväsendet i övrigt, ett ansträngt arbetsläge. Ett omfattande arbete pågår emellertid för att söka komma till rätta med en del av de problem som finns när det gäller åklagarnas arbete. Åklagarutredningen avlämnade i augusti 1992 sitt betänkande Ett reformerat åklagarväsende. I det föreslogs bl.a. vidgade möjligheter för polis och åklagare att förelägga straff och förverkande, renodling av polis och åklagarrollen samt förenklingar i förundersökningsförfarandet. I avkriminalisering och restriktivare åtalsregler för vissa brottstyper och införande av särskilda restriktioner för att väcka åtal för vissa brott. Förslagen bereds nu i Justitiedepartementet. Längre fram i år kommer regeringen att lämna en proposition med förslag om att merparten av de process och straffrättsliga förslagen som åklagarutredningen lämnade skall genomföras. Min förhoppning är att det skall medverka till ett effektivare åklagarväsende, i vilket åklagaren kan koncentrera sig på de viktigaste uppgifterna. Som en följd av de organisatoriska överväganden som åklagarutredningen gjorde uppdrog regeringen i november förra året åt Riksåklagaren att bl.a. se över indelningen i åklagardistrikt, utreda behovet av förändrad gränsdragning mellan olika åklagardistrikt samt ange dimensioneringsprinciper. I uppdraget ligger även en översyn av förstärkningsverksamheten med sikte på att den fasta åklagarorganisationen skall dimensioneras rätt för normala förhållanden samtidigt som en effektiv vikariats och förstärkningsverksamhet organiseras. Uppdraget skall utföras i samarbete med överåklagarna och redovisas senast den 1 september 1994. Syftet med uppdraget är att åstadkomma en effektivare resursanvändning och därmed skapa bättre arbetsförutsättningar för åklagarna. I årets budgetproposition föreslår regeringen att åklagarväsendet tillförs ytterligare resurser för bekämpning av ekobrott, motsvarande 30 nya tjänster som ekoåklagare. I budgetpropositionen föreslår regeringen även att Riksåklagaren tillförs ytterligare medel för arbete med s.k. metodutveckling. Samtidigt redogörs i budgetpropositionen för regeringens avsikt att omorganisera Riksåklagarens kansli så att det bildas en särskild metodutvecklingsfunktion. Syftet med det sistnämnda är att försäkra sig om att metodutvecklingen inom åklagarväsendet skall bedrivas med kraft. En effekt på sikt torde även här bli att åklagararbetet kan göras mer effektivt. Även frågorna om samverkan mellan polis och åklagare har betydelse när det gäller effektiviteten i åklagararbetet. Dessa frågor har hög prioritet i Rikspolisstyrelsen. Det kommer att finnas anledning att inom kort återkomma till riksdagen i denna fråga. Som framgått pågår det ett intensivt arbete med att förbättra åklagarväsendets arbetssituation över hela landet. Däremot kan inte regeringen vidta konkreta åtgärder för att hjälpa enskilda åklagarmyndigheter som har det besvärligt. Det är ett ansvar för högre myndigheter inom åklagarväsendet att se till att underställda myndigheter kan fungera så bra som möjligt inom den ram som finns för verksamheten.
Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min fråga. Anledningen till att jag har ställt frågan är den orimliga arbetsbelastning som råder vid vissa lokala åklagarmyndigheter i landet. Det är naturligtvis otillfredsställande att utredningen har fördröjts, inte minst för enskilda i olika mål. Att finnas med i en akt och känna hotet av ett eventuellt åtal -- när och om det kommer att ske -- utgör en pressande situation. Det är väl det som har gjort att man har reagerat i de olika distrikten. Osäkerheten för den enskilde uppfattas som djupt otillfredsställande. Statsrådets svar är långt och i många stycken tillfredsställande. Hon säger att regeringen kommer att lägga fram en proposition längre fram i år. Kan statsrådet redan i dag säga vilket datum? Vidare säger statsrådet att i fråga om effektiviteten i åklagararbetet finns det anledning för regeringen att inom kort återkomma till riksdagen. Bakgrunden är naturligtvis att antalet inkommande mål till regionåklagarmyndigheterna ökat med 30 % samtidigt som balansen ökat med 50 %. Det är väl det som många upplever som djupt otillfredsställande. Kan statsrådet komplettera sitt svar med att ange ungefär när dessa förslag skall läggas på riksdagens bord?
Fru talman! Som Magnus Persson säker förstår kan jag inte precisera datum. Men jag har försökt att i mitt svar litet grand antyda vilka tidpunkter det är fråga om. När jag talar om en proposition längre fram i år, innebär det att jag inte lovar en proposition i vår. Det bör också framgå av den propositionsförteckning som finns. Här är det fråga om ett förslag som skall läggas fram till hösten. När jag däremot talar om åtgärder för att effektivisera samverkan mellan polis och åklagare, räknar jag med att i den del lagändringar krävs -- här finns mycket som kan göras utan lagändringar -- kan resultatet presenteras i form av förslag under våren. Det är därför jag har sagt ''inom kort''.
Fru talman! Kommer något förslag att finnas med i kompletteringspropositionen? Fru talman! I övrigt är jag nöjd med svaret. Jag tycker att det är bra att man på bl.a. ADB-sidan och även på andra håll genomför effektiviseringar för att få ned ärendebalansen till en rimlig nivå. Det är väl det vi alla eftersträvar.
Fru talman! Jag sade tidigare att vi kan konstatera att en stor del av den ökade effektiviteten som skett som en följd av den ökade samverkan mellan polis och åklagare utgörs av ändrade arbetsmetoder och kräver därför inte lagändringar. En del har redan presterats och finns i verkligheten. En viktig förutsättning är att åklagarna har rätt att vara närvarande vid polisstyrelsernas sammanträden. Det är en viktig pusselbit i detta arbete.
Fru talman! Det sista noterar jag med tillfredsställelse. Vi är helt överens.

Fru talman!

Föräldrarna eller, i förekommande fall, vårdnadshavaren har enligt artikeln det främsta ansvaret för barnets uppfostran och utveckling. För föräldrarna eller vårdnadshavaren skall därvid barnets bästa komma i främsta rummet. Konventionsstaterna åläggs att ge lämpligt bistånd till föräldrar och vårdnadshavare då de fullgör sitt ansvar för barnets uppfostran. Konventionsstaterna skall därvid säkerställa utvecklingen av institutioner, inrättningar och serviceorgan för vård av barn. Vidare skall konventionsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att ett barn till förvärvsarbetande föräldrar har rätt att åtnjuta den barnomsorg som barnet har rätt till. Inför Sveriges ratificering av barnkonventionen gjordes en grundlig genomgång av vår inhemska lagstiftning i syfte att utröna om den stod i överensstämmelse med konventionen . Vid den genomgången kunde man konstatera att artikel 18 inte behövde föranleda någon lagändring. Det har därefter inte inträffat någonting som ger mig anledning att ifrågasätta den bedömningen.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för det utförliga svaret. Jag vill komplettera frågan litet när det gäller artikel 18 i barnkonventionen vad avser barnets rätt till sitt ursprung, dvs. till bägge sina föräldrar. Jag undrar om konventionen på något sätt påverkat svensk lagstiftning när det gäller icke vårdnadshavares rätt att ta del av sina barns prestationer, t.ex. genom skolbesök, besök på förskola m.m. Vi båda förde en diskussion i delvis samma ärende för något år sedan. Kanske kan jag få en något utförligare utläggning om detta än den som redan gjorts.
Fru talman! FN:s kommitté för barnens rättigheter granskade i januari 1993 en svensk rapport om hur Sverige har efterlevt barnkonventionen, och vid den granskningen fann kommittén inte anledning till anmärkning mot svensk lagstiftning i de hänseenden som vi nu talar om. Svaret på Ulf Erikssons fråga är alltså att ingen ändring av lagstiftningen har föranletts efter januari 1993. Den svenska lagstiftningen har liksom barnkonventionen satt barnets bästa i centrum, och det är det som genomsyrar all lagstiftning beträffande barnens rättigheter i Sverige. Jag kan förstå Ulf Erikssons engagemang i denna fråga. Det bottnar förmodligen i negativa erfarenheter som vissa umgängesföräldrar har gjort. Separationer är smärtsamma, kanske mest för barnen, och det är också därför som lagstiftaren ansett att det är just barnens rätt som skall sättas i främsta rummet. Som framkom vid vår tidigare genomgång skall i första hand föräldrarna gemensamt ha vårdnaden, men om så inte kan ske, är det vårdnadshavaren som har rättigheterna beträffande barnet.
Fru talman! Jag tackar Reidunn Laurén även för detta svar. Man kan gå vidare i detta sammanhang och även tala om mormoders och farmoders rätt till skolbesök osv. Vi berörde också detta förra gången. Jag är inte själv verksam i den förening som engagerat sig i dessa frågor, men den har tagit kontakt med mig, och man vill gärna ha så uttömmande svar som möjligt. Jag vill därför fortsätta med en fråga om hur FN-konventionen påverkar den övriga släktens och övriga nära anhörigas möjligheter att t.ex. informera sig om barnens utbildning.
Fru talman! Som jag sade är det i första hand vårdnadshavaren som bestämmer över barnet. Om far eller morföräldrar så att säga på den andra sidan vill ha kontakt med barnet, får de i första hand träffa en överenskommelse med vårdnadshavaren. Om det visar sig att den vårdnadshavande föräldern inte är så tillmötesgående som man kan förvänta sig eller inte utövar vårdnaden på det sätt som man kan förvänta sig, har faktiskt umgängesföräldern en möjlighet att få vårdnadshavarens beslut prövat av domstol. Om någon annan än en umgängesförälder inte vill nöja sig med vad vårdnadshavaren har beslutat, kan inte denna anhöriga vända sig till domstol direkt, utan får i så fall gå genom socialnämnden. Barnkonventionen har alltså inte påverkat svensk lagstiftning i det här avseendet. Man har ansett att svensk lagstiftning på denna punkt överensstämmer med barnkonventionen.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet Laurén för detta uttömmande och bra svar. Jag tycker att det är viktigt att nu år 1994, som är FN:s familjeår, ställa sådana här frågor. Det är alltid aktuellt, men nu är det extra aktuellt.

Fru talman! Magnus Persson har frågat mig om jag är beredd att föreslå förändring av nuvarande regelverk så att flyttningsbidrag i form av bohagstransport återinförs i syfte att öka rörligheten bland de arbetslösa. Denna fråga ligger redan på riksdagens bord. Jag avvaktar riksdagens beslut.
Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min framställda fråga. Regeringen begärde i kompletteringspropositionen år 1993 ett bemyndigande från riksdagen att genomföra en förändring av flyttningsbidraget, men jag tror inte, fru talman, att någon hade tänkt sig att statsrådet med ett penndrag skulle avskaffa detta viktiga bidrag. Nu är skadan redan skedd, och vi kan i efterhand konstatera att det var ett förhastat beslut som Börje Hörnlund tog. Det resulterade i författningen SFS 1994:7, där det konstateras att bidraget upphört. En arbetslös som nu drabbas av arbetslöshet under sex månader får vidkännas ett inkomstbortfall om 15 000 kr, och efter tolv månader har det stigit till 30 000 kr. Som lök på laxen tillkommer att man, om man får ett jobb långt från hemorten, själv skall bekosta flyttningen. Jag tycker att statsrådet, med bortseende från prestigen, redan i dag borde säga att det är fråga om ett misstag. Hörnlund som arbetsmarknadsminister delar den uppfattning som de andra i regeringen har om rörligheten på arbetsmarknaden. Många arbetsförmedlare ute i krokarna tycker att nu rådande förhållanden är felaktiga och vill ha en annan tingens ordning redan i dag. Fru talman! Svaret var kort, och jag tycker att Börje Hörnlund redan i dag hade kunnat säga att han gjorde ett misstag och att han nu är beredd att låta riksdagen ändra på detta. Det hade varit litet hederligare i den allmänna villervallan.
Fru talman! Efter 15 år i denna kammare har jag en mycket stor respekt för riksdagen och dess beslutsfattande. Flyttningsbidrag har i huvudsak och i stor utsträckning använts för personer som flyttar till orter där det har rått brist på arbetskraft. Tyvärr har vi inte det läget i dag, utan det finns gott om lämpliga kandidater på nästan alla orter. Det gäller här ett sparförslag, och alla sparförslag är smärtsamma. Innevarande budgetår beräknas staten låna upp så mycket pengar att det motsvarar i runt tal 60 000--65 000 kr per arbetande svensk. På dessa pengar utgår ränta, och lånen skall betalas tillbaka. Detta har lett till smärtsamma besparingar och till krav på vissa statliga inkomstförstärkningar, och detta får vi leva med framöver. Vi måste dessutom komma tillbaka till en fullgod arbetsmarknad för att klara våra stora underskott.
Fru talman! För arbetsförmedlarnas och inte minst för de arbetslösas skull borde Börje Hörnlund i dag ha sagt att han begått ett misstag. Det finns faktiskt arbetslösa på bruksorterna hemma i Värmland samtidigt som det både i Kristianstads län och i Värmlands län lokalt finns ett sug efter arbetskraft. Från arbetsförmedlingshåll sägs att man hade kunnat ge vissa personer jobb om flyttningsbidragen hade funnits kvar. Det är också beklagligt, fru talman, att detta drabbar de svaga grupperna. Det är de svaga och utsatta som får stryk, eftersom de inte har de 10 000--15 000 som behövs för att flytta, t.ex. från Det var ett kortsiktigt beslut. Det är kortsynt och snårigt, och det finns all anledning att hoppas att en riksdagsmajoritet kommer att ändra det. Det handlar om nålpengar, fru talman och herr statsråd. Flyttningsbidragen är bara en liten del i arbetsmarknadsbudgeten.

Fru talman! Margareta Israelsson har frågat mig om jag ämnar vidta någon åtgärd för att decentralisera anställningsförfarandet vid skogsvårdsstyrelserna. Skogsstyrelsen har det samlade budgetansvaret inför regeringen för hela skogsvårdsorganisationen. Tillsättningen av tjänster regleras i regeringens instruktion för skogsvårdsorganisationen. Enligt instruktionen tillsätter regeringen cheferna för Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna. Vidare tillsätter regeringen cheferna för Skogsstyrelsens huvudenheter. Övriga tjänstetillsättningar har delegerats till Skogsstyrelsen med rätt att delegera vidare till skogsvårdsstyrelserna. Skogsstyrelsen har sedan flera år delegerat till skogsvårdsstyrelserna att tillsätta samtliga tjänster utom dem som chef för huvudenhet. Besluten om tillsättning av chefstjänster har stor ekonomisk betydelse. Därför tas besluten om delegering på nivåer som överensstämmer med var budgetansvaret ligger. Jag har för närvarande ingen avsikt att föreslå regeringen någon ändring i denna ordning. Då Margareta Israelsson, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav talmannen att Göran
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Av det framgår att läget inte är lika centraliserat som man kunde få intryck av när man läste själva instruktionen. Det är alltså bra att Skogsstyrelsen har tagit tillfället i akt att decentralisera en del av tjänstetillsättningarna. Eftersom tjänstetillsättningarna styrs av var budgetansvaret ligger, skulle jag dock vilja fråga statsrådet om det inte vore på tiden att man också inom denna statliga verksamhet diskuterade ett mer decentraliserat budgetansvar, t.ex. till skogsvårdsstyrelserna. Då skulle man där kunna tillsätta tjänsterna som chef för huvudenhet.
Fru talman! Jag tror att det system som vi har tillämpat har fungerat väl. Regeringen, Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna har alltså möjlighet att decentralisera. Naturligtvis är det rimligt att man vill flytta budgetansvaret så långt ned som möjligt. Jag tror att vi för närvarande har en ganska god ordning i det sammanhanget. Nu pågår dock en betydande förändring inom Skogsstyrelsen. Fröoch plantverksamheten skiljs ut, och därmed blir Vad det kommer att leda till i fortsatt decentralisering är svårt att bedöma. Men jag vill inte utesluta att man kan gå vidare på olika områden med att förenkla och flytta ned ansvar.
Fru talman! Det är bra att statsrådet uttalar sig på det sättet. Under flera år har det skett en decentralisering av budgetansvaren och därmed också av ansvaret för tjänstetillsättningar och det faktiska resultatet av olika enheters verksamheter. I en sådan tid tycker jag att det är angeläget att man också inom den här sektorn följer upp det med ett decentraliserat budgetansvar och följaktligen också ett ansvar för tjänstetillsättningarna på regional nivå.

Fru talman! John Andersson har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder som förhindrar spekulation i och skövling av skogsfastigheter. John Andersson anför att det på många håll händer att förvärvstillstånd erhålls i glesbygd utan att bosättning sker på fastigheten. Riksdagen beslutade våren 1991 om en omfattande avreglering av jordförvärvslagen. Samtidigt förstärktes lagstiftningen kraftigt som regionalpolitiskt instrument, och reglerna om prisprövning togs bort. Ambitionen i lagstiftningen har varit att bevaka boendet och sysselsättningen i glesbygden. Myndigheterna kan dock bevilja förvärvstillstånd utan att det kommer till stånd någon bosättning på egendomen. Det kan ske t.ex. om förvärvaren inte kan flytta till egendomen eller om det inte finns några på orten bosatta intressenter. Andra exempel är om ett vägrat tillstånd bedöms inte få någon direkt eller påvisbar effekt på sysselsättningen i området eller om det saknas möjlighet att vara bosatt på förvärvsegendomen. Om myndigheterna ändå bedömer det angeläget och realistiskt att få till stånd en varaktig inflyttning, får förvärvstillstånd vägras. Jag vill i detta sammanhang erinra om bestämmelserna i jordförvärvslagen i fråga om utebliven bosättning. Om en förvärvare inte uppfyller sitt åtagande om bosättning, får staten lösa in egendomen. Länsstyrelsen skall genast anmäla till Jordbruksverket om det föreligger förutsättningar för att lösa egendomen. När det gäller avverkningsreglerna i skogsvårdslagstiftningen har inga större förändringar skett den 1 januari i år, då de nya bestämelserna trädde i kraft. På brukningsenheter som är större än 100 ha får inte mer än 50 % av arealen bestå av kalmark eller skog under 20 år. För brukningsenheter som är större än 1 000 ha gäller ytterligare begränsningar. Möjligheterna att få undantag från dessa begränsningar är mycket små. För de allra minsta brukningsenheterna finns det inte och fanns inte heller tidigare några begränsningar för slutavverkningarnas omfattning. Jag anser att man ännu inte kan dra slutsatsen att jordförvärvslagen behöver ändras. Om myndigheternas rättstillämpning i ett något längre perspektiv skulle tyda på behov av översyn av lagstiftningen, är jag beredd att på nytt diskutera frågan.
Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret. Det var positivt i den meningen att jordbruksministern är beredd att åter diskutera frågan och att han trots allt anser att det finns vissa saker som bör följas uppmärksamt. Jag hade inte tänkt diskutera enskilda fall, men klart är att det finns gott om reportage och tidningsartiklar som handlar om olika affärer. Det kan gälla alltifrån personer som inte uppfyller löftena som gavs då fastigheten förvärvades till rena kriminella handlingar, då personer sticker utomlands med pengar osv. Detta väcker oro på många håll. Även när det finns intresse på orten av att förvärva fastigheter kan någon komma utifrån och förvärva fastigheten mot löfte om att bosätta sig på fastigheten inom ett år. Men på ett år hinner man avverka fastigheten, och sedan kan man åka därifrån eller göra vad som helst med fastigheten. Det är ingen större tröst för en intressent boende i byn att staten löser in fastigheten sedan den blivit kalavverkad. Jag vet att detta är svårt och att meningen var att liberalisera lagstiftningen. Men i de fall det finns krav på inflyttning undrar jag om det inte skulle vara möjligt att inte tillåta avverkning av fastigheten förrän förvärvaren har visat att han menar allvar. Kravet på inflyttning bör inte vara att man måste bo på själva fastigheten, däremot kanske på orten. Enbart ett löfte om bosättning tycker jag är för vagt, men det går tydligen hem hos lantbruksenheterna. Att man har dessutom har sänkt slutavverkningsåldern ganska mycket underlättar kalavverkning av fastigheter.
Herr talman! Den avreglering som kom till stånd 1990 har i många fall visat sig ändamålsenlig. I de allra flesta fall har den fungerat bra. Jag vill upprepa det jag sade i mitt första anförande, nämligen att man får medge förvärvstillstånd om det finns särskilda skäl. Man behöver inte vägra förvärvstillstånd. Den här lagen är inte alltid tvingande. Principen i lagen är ändå att vi skall se till att få bosättning och sysselsättning på orten. Det måste vara huvudmålet. Jag förstår att det också är John Anderssons ambition när han tar upp dessa frågor. John Andersson undrar om löftet att bosätta sig inte skulle kunna innebära att man mister rätten till avverkning under det första året. Det är en frågeställning som naturligtvis kan diskuteras i särskild ordning. Jag kan förstå bakgrunden till den synpunkten. Jag vågar inte här och nu ge något omdöme om den. Det kan uppstå problem med att ha ett särskilt system för just den här typen av förvärv. I många sammanhang är det angeläget för en förvärvare att göra avverkningar förhållandevis snabbt även om förvärvet är gjort i god mening.
Herr talman! Enligt de upplysningar jag har fått från olika håll har folk ute i byarna inget emot att det flyttar in folk som får förvärva dessa skogsfastigheter. Det var ju lagstiftarens mening. Man tog ut det här området och satte upp särskilda villkor för det. Men syftet förfelas ju om det är möjligt att kringå denna bestämmelse på allehanda vis för den som enbart är ute efter att ta ut de ekonomiska fördelar som finns. Detta retar folk. Jag har hört många som säger att man borde ta bort den särskilda bestämmelsen för det inre stödområdet eftersom det synes vara så svårt att reglera hanteringen av dessa fastigheter. Jag blir mycket skrämd när jag ser artiklarna i tidningarna.
Herr talman! Det förefaller som om John Andersson nu är inne på tanken att man skulle ta bort den här paragrafen eftersom den inte efterlevs i vissa sammanhang. Jag ställer mig mycket tveksam till det. Jag tror att människor i de allra flesta fall upplever att detta är ett krav som är ställt av lagstiftaren och som finns nertecknat i lagstiftningen. Man skall bosätta sig i dessa glesbygdsområden om man förvärvar en fastighet. Samtidigt är det uppenbart att det är svårast att leva upp till detta i de riktigt glesa glesbygderna. Det är från dessa områden som John Andersson har hämtat en del exempel. Vi skall nog lugna oss med att ta bort den här delen av lagstiftningen. Jag tror att den fyller en uppgift i glesbygden. Det är viktigt att vi håller ögonen på dem som förvärvar så att de inte bara tar fördelarna och sedan sticker, som John Andersson säger. Det är inte avsikten.
Herr talman! Då är jordbruksministern och jag överens om att vi skall ha kvar den här bestämmelsen. Vi får hjälpas åt att få den att fungera som det var tänkt. I det här sammanhanget vill jag också nämna att det inte bara är försäljningen mellan fastighetsägare som det handlar om. Det handlar också om ganska många utförsäljningar av statens mark, och även bolagsmark, i dessa områden. Ortsbefolkningen har inte en chans. Det kommer folk utifrån som kan bjuda mycket mer än vad man kan göra om man skall bedriva ett långsiktigt jordbruk med en bra ekonomi och bo på fastigheten. Man köper ett stort kalhygge samtidigt som man köper en väl beskogad fastighet. Man slår ihop dem och kan kalavverka hela fastigheten eftersom det räknas som en brukningsenhet om de ligger i samma kommun. Sätten och knepen är många. Jag tror att det erfordras att Lantbruksnämndens enheter tittar på detta mycket snabbt.
Herr talman! Det är bra att vi är överens om att ha kvar lagstiftningen. Vi är också överens om att människor skall rätta sig efter den. Den här typen av diskussioner i riksdagen visar att det finns en uppmärksamhet från riksdagen och regeringen på hur lagstiftningen följs. Det hjälper till att hålla ordning på detta område. Om det sedan visar sig att det blir problem är jag beredd att se över hur detta skall hanteras i framtiden. Det sade jag också tidigare. Alla vill vi värna om sysselsättning och bosättning i glesbygden.
Herr talman! Vi är överens om att vi skall ha kvar dessa bestämmelser. Vi är också överens om att se över det hela om det behövs. Jag vill åter tacka jordbruksministern. Jag tycker att det är ett positivt besked.

Herr talman! Carin Lundberg har frågat mig om jag är beredd att i Västerbottens län under en försöksperiod pröva ett kommunalt övertagande av täkttillsynen med åtföljande rationalisering. Miljö och naturresursdepartementet bereder för närvarande en framställning från Länsstyrelsen i Västerbottens län om att de kommuner i länet som bedriver täkttillsyn enligt naturvårdslagen under en försöksperiod skall få viss ersättning från de statliga täktavgiftsmedlem. För sådan täkttillsyn som kommunerna bedriver enligt miljöskyddslagens bestämmelser får kommunerna redan i dag ut ersättning. Jag delar Carin Lundbergs uppfattning om att förhållandena i norra Sverige med bl.a. långa reseavstånd försvårar länsstyrelsens täkttillsyn. Emellertid kan jag inte närmare kommentera frågan, eftersom den för närvarande är föremål för beredning inom regeringskansliet.
Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet för svaret. Anledningen till att jag ställt frågan är just att Västerbotten är ett stort län. Vi har många mil vägar och många mil grusvägar. I Västerbotten har man länge försökt att få en ändring till stånd, men inte kommit fram till något resultat. T.ex. har Norsjö kommun tröttnat på att göra jobbet gratis. De har skickat en räkning till länsstyrelsen, som i sin tur har skickat den vidare till Miljö och naturresursdepartementet. Om vi fick ett kommunalt övertagande av tillsynen skulle det innebära kortare körsträckor och lägre kostnader. Entreprenörerna skulle också få en snabbare tillsynsservice. Det skulle bl.a. innebära att de i många fall kan återfå sina säkerheter för efterbehandlingen snabbare. Ministern svarar att det pågår en beredning inom departementet efter en framställan från länsstyrelsen. Jag har fått uppgifter om att frågan har diskuterats en längre tid. Jag skulle vilja ha en redogörelse för handläggningen och för hur det kommer sig att frågan har diskuterats så länge utan att man kommit fram till något resultat.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att det är ungefär två år sedan vi fick in den första skrivelsen till Miljö och naturresursdepartementet. Den kom från det som man kallar för Samarbetsgruppen i miljö och hälsoskyddsfrågor för Torne och Kalix älvdalar. Strax efter kom Länsstyrelsen i Västerbotten in med likartade önskemål. Vi skickade detta direkt till Naturvårdsverket eftersom det är den myndighet som har hand om den här typen av frågor. De tittar också på tillämpningen av lagstiftningen. Sedan har vi haft kontakter med länsstyrelsen i ärendet. Det har också pågått ett lagstiftningsarbete, t.ex. när det gäller miljöbalken. Vi har varit mycket noga med att lagstiftningen inte skall bli olika i olika delar av landet och att vi skall få en riktig koppling till miljöbalken. Det får inte bli felaktigheter där. Vi har haft ytterligare kontakter med Länsstyrelsen i Västerbotten. De har ombetts att ta fram ytterligare material. Det gäller ju att titta på vilka vinster som kan göras och vilka kostnader var och en har. Detta har inte varit riktigt utrett. Så småningom har vi fått det underlaget. Finansdepartementet har haft materialet i ett halvår på grund av de täktavgifter som går in dit. Det är alltså en finansieringsfråga. Nu hoppas jag att vi skall kunna lägga fram ett förslag som berör både organisation och ekonomi och som är kopplat till möjligheter för kommunerna att göra större insatser.
Herr talman! Jag ser fram emot att få besked i den här frågan, eftersom den har diskuterats. Ett alternativ till att kommunerna skulle ta över är att staten skulle höja täktavgiften. Det skulle bara behövas några ören per ton. På så sätt skulle staten kunna få behålla sina intäkter, men man skulle också få medel för att betala kommunerna för jobbet.
Herr talman! Just nu undersöker vi inte möjligheten att höja täktavgifterna. Men vi studerar kopplingen till dessa, eftersom det ju de facto tas ut täktavgifter. Sedan är frågan om vad som är mer rationellt -- att lägga ut kostnaden på kommunerna eller att höja beredskapen hos länsstyrelserna. De som bor närmare täkterna har kortare reseavstånd och därmed också lägre kostnader. Alla de här delarna finns med i diskussionerna som förs inom regeringskansliet. Jag hoppas att frågan skall få en lösning nu i vår.
Herr talman! Länsstyrelsens tjänstemän har räknat ut att de skulle behöva köra ungefär 64 000 km om de skulle sköta alla besiktningar. I kommunal regi skulle man bara behöva köra hälften så många kilometer. I ett län som är så vidsträckt som Västerbotten finns det enorma avstånd. Det råder skilda villkor i skilda delar av landet. Jag vill tacka så mycket för svaret. Jag är nöjd med det, och jag ser fram emot att få ett besked så snart som möjligt.

Herr talman! Inger Lundberg har frågat mig om jag kommer att verka för att kursplanen i matematik beaktar djup förståelse av ämnet. Frågan är på sätt och vis redan besvarad. Regering och riksdag har lagt stor vikt vid att grundskolan skall koncentrera sin undervisning på att lära ut basfärdigheter och bestående grundkunskaper. Till dessa viktiga basfärdigheter hör utan tvekan matematik. I den kursplan för matematik som regeringen kommer att ta ställning till inom kort betonas vikten av att utbildningen utformas så att eleverna förstår värdet av att behärska grundläggande matematik och får tilltro till sin förmåga att lära sig och använda matematik. Att matematiken sätts in i ett sammanhang som tydliggör nyttan med ämnet är viktigt. Stor betydelse måste också läggas vid att utveckla elevernas problemlösningsförmåga. Av kursplanen skall framgå vilka mål eleverna skall ha uppnått vid slutet av det femte och det nionde skolåret. Det är samma princip som för övriga ämnen. Kommunerna har ansvar för att utbildningen har en sådan kvalitet att varje elev också ges möjlighet att nå målen. Det är givetvis viktigt att elever som har svårigheter ges stöd tidigt. I propositionen 1992/93:220 om en ny läroplan för grundskolan framhålls vikten av att mäta grundläggande färdigheter i att läsa, skriva och räkna redan i årskurs 2. Genom diagnostiska prov skall lärarna få bättre möjligheter att diagnostisera elevernas svårigheter. Sådana prov skall även förekomma i årskurs 7.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Den svenska skolans matteundervisning har utvecklats under 80-talet, men det finns mycket kvar att göra om alla barn skall få ett verkligt intresse för ämnet. Barnen tycker att matteämnet är viktigt, men de tycker också att det är svårt. Jag tror inte att jag är ensam om att ha hört ungar tycka att ämnet är urtråkigt. Vi kommer att behöva bra mattekunskaper i framtiden, vare sig vi jobbar inom industrin, inom omsorgen eller på högskolorna. Det finns alldeles för många barn som är rädda för ämnet och alldeles för få som söker sig till de naturvetenskapliga programmen. Det är säkert brister i matematikundervisningen som gör att många barn ser matten som ett nödvändigt ont i stället för som ett äventyr. De tvingas ofta att plocka in siffror i formler som de har lärt sig utantill utan att förstå varför. Det är alltid bråttom. Jag tror att man känner igen sig när man hör att barn tycker att det är viktigare att vara bäst i matten än att verkligen förstå vad det handlar om. Både svenskan och matten intar en särställning i skolan, både tidsmässigt och som byggstenar. I svenskämnet är det självklart att barn skall få stöd utifrån sin nivå. Många barn som saknar en riktig grund i matte får inte stöd att bygga upp den. Det är inte bara fråga om att vi skall prova och testa barns kunskaper. Det är också fråga om att utveckla metoder och ha en kursplan som ställer förståelsen i centrum, som tar hänsyn till barns olika behov, som ser samband mellan matte och andra ämnen, som ger utrymme för laborationer och som knyter an till barns vardag. Jag vill fråga statsrådet om den nya kursplanen kommer att innehålla ett avsnitt för barn med särskilda behov. Kommer laborativa arbetssätt och samverkan mellan olika ämnen att betonas?
Herr talman! Ja, samarbetet mellan olika ämnen som kan integreras -- inte bara med matematik -- tas upp i de nya kursplanerna. Frågan om arbetsformerna och nödvändigheten av att sätta in undervisningen i ett sammanhang tas också upp i kursplanen. När vi studerar resultaten i matematik kan vi konstatera att ungefär 90 % av eleverna klarar att få de nödvändiga kunskaperna i matematik på högstadiet. Drygt hälften av eleverna tycker att undervisningen är rolig. Ganska många anser att det är ett av de nyttigaste ämnena i skolan. Likväl har även jag mött de synpunkter Inger Lundberg tar upp. Jag tror att de bl.a. beror på att undervisningen är onödigt teoretiserad. Det brister när det gäller att sätta in matematik i dess sammanhang. Det är desto roligare att konstatera att det ute i skolorna redan nu, innan de nya kursplanerna har kommit, bedrivs ett omfattande utvecklingsarbete för att åstadkomma förändringar. Jag besökte vid ett tillfälle Björkhagens lågstadium i Stockholm. Där arbetar man mycket laborativt med matematikundervisningen. På olika håll i landet finns det en rad exempel på att man försöker hitta nya former för matematikundervisningen, vilket jag tror är bra. Det betyder inte att vi kan vara helt nöjda, men jag tror att Inger Lundberg och jag kommer att vara överens om att den nya kursplanen i matematik kommer att bli ett stöd för den utveckling som vi båda anser vara nödvändig.
Herr talman! Precis som Beatrice Ask har jag sett många roliga exempel på att lärare jobbar entusiastiskt med matteämnet. Det visar sig också att det lönar sig att utveckla metoder i ämnet. Då blir det kul, och då ser plötsligt den unge som har känt sig dålig i ämnet att matte kan vara ett väldigt spännande ämne. Jag har haft förmånen att vara i Torsby och träffa ett par mattelärare som har jobbat med barn som har haft det svårt på låg-, mellan och högstadiet. De var litet oroliga för vad som kan hända när den nya kursplanen kommer. De undrade om utvecklingsarbetet som pågår ute i skolorna och det forsknings och utvecklingsarbete som bedrivs på lärarhögskolorna verkligen beaktas i läroplanen. De frågade mig speciellt om den nya kursplanen skulle innehålla något avsnitt om barn med särskilda behov.
Herr talman! Det glädjer mig att Inger Lundberg har träffat lärarna i Torsby. Det har även jag gjort, och jag är mycket imponerad av deras arbete. Jag hoppas att lärarna där kommer att finna den nya kursplanen positiv och att de kommer att tycka att det är möjligt och viktigt att fortsätta att arbeta som de gör med matematikundervisningen. I Torsby tar man sig an just elever som har svårigheter. På ett mycket systematiskt sätt går man tillbaka för att få reda på när problemet uppstod. En elev kan ofta dölja problem med matematik under ganska lång tid. Men helt plötsligt gör en elev konsekvent fel utan att läraren inser orsaken. Då har problemet ofta uppstått på ett tidigare stadium. Av det skälet tog jag upp de diagnostiska proven. Det är nämligen väldigt viktigt att tidigt veta att eleverna har förstått vad det är som sker i de grundläggande övningarna i matematiken. Om man enbart tillgodogör sig uppställningar och bara formellt kan hantera det hela, kan man nämligen få problem senare under skoltiden.
Herr talman! Jag instämmer i det statsrådet säger om att de diagnostiska proven är värdefulla. Jag tror att de kan vara ett stort stöd för barnen. Men man måste hantera dem, och man måste ha en metod för att jobba med barnen. Det är därför jag i kursplanen har efterlyst både det djupa, analyserande arbetssättet och ett avsnitt om barn med särskilda behov. Jag vet att statsrådet har haft frågan aktuell i ett antal veckor, och jag vet att ett antal lärare har tryckt på. Jag hoppas att kursplanen i matte kommer att bli bra och att det fina utvecklingsarbete som bedrivs ute i landet kommer att kunna leda till pedagogisk utveckling. Jag nöjer mig därför nu med detta och tackar statsrådet för svaret. Men jag lovar att vi socialdemokrater kommer tillbaka om det inte blir en bra kursplan i matte.

Herr talman! Sven-Gösta Signells anförande var föredömligt kort. Jag skall också fatta mig kort. Först vill jag bara säga att jag i natt kom tillbaka från Tel Aviv och att jag har med mig en hälsning till kammaren från det israelitiska parlamentet. Man är mycket nöjd med att enskilda riksdagsmän åker till Israel emellanåt. Nu gäller det emellertid trafikpolitikens mål. Jag vill framhäva vissa delar där jag tycker att det är mycket märkligt att framför allt Moderaterna inte ställer upp. Vi vill alltså förbjuda biltullarna. Innan jag kom in i riksdagen trodde jag att Moderaterna verkligen var ett parti som var emot den här typen av straffbeskattning av bilismen, för det är ju vad biltullar är. Vi har en ganska lång motion. Jag skall inte läsa innantill ur den. Däremot tar jag fasta på betänkandet. Där står det att man bör använda andra typer av styrmedel i trafikpolitiken i stället för att straffa ut bilismen, som man försöker göra i dag. Vi menar att det behövs tydliga och långsiktiga spelregler så att den svenska bilindustrin kan arbeta i en lugn takt. 10 % av Sveriges befolkning är nämligen beroende av svensk bilindustri. Det skulle vara märkligt om bilindustrin skulle tvingas ner på knä just i vårt lilla land. Sverige borde väl vara ett av de sista länderna som inför regler som gör att den egna bilindustrin slås ut. Vi borde i stället införa sådana regler som gynnar svensk bilindustri. I min egen valkrets är faktiskt 40 % av befolkningen beroende av bilindustrin. Det här är viktiga saker, vilket vi framhåller i vår motion. Så några ord om den samordnade investeringsplaneringen, som Sven-Gösta Signell talade om. Vi har en egen motion i det sammanhanget. Vi tycker att det borde vara mycket enkelt att slå ihop planeringsavdelningarna på de olika verken -- Banverket, Vägverket, Luftfartsverket och Sjöfartsverket -- till en enda enhet för att på det sättet kunna styra och fördela pengarna på ett förståndigt sätt. Så enkelt är det dock tydligen inte. Vi får inte stöd av en majoritet. Därför yrkar vi bifall till vår reservation. Men vi kommer att stödja utskottets hemställan. Vi kommer alltså att stödja Socialdemokraternas motion som handlar om att en kommission skall tillsättas. Det är på tiden att vi har en enhetlig syn på det svenska trafiksystemet. Emellanåt använder sig kds av följande enkla beskrivning: Om man lägger fyra genomskinliga overheadbilder på varandra -- en med järnvägsinvesteringar, en med väginvesteringar, en med hamnar och en med alla lufthamnar -- ser man vilka kolossala dubbelinvesteringar som görs i det här landet. Det finns ju faktiskt bara 9 miljoner invånare i vårt land. Men ibland skulle man kunna tro att det fanns 20--25 miljoner invånare. Vi måste skärpa oss litet i det avseendet. Mot den bakgrunden kommer vi att så att säga följa utskottet. Jag har faktiskt försökt att övertala regeringsrepresentanter att titta på dessa saker för att vi skulle kunna undvika att det blev så här. Men det har jag gått bet på. När det gäller den elektroniska infrastrukturen är partierna däremot i hög grad överens. Det måste jag tillstå. Socialdemokraterna och även den borgerliga sidan är väldigt framåt. I det avseendet finns inget speciellt att tillägga. Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 4.

Herr talman! De trafikpolitiska ståndpunkter som Vänsterpartiet bygger sina krav och motionsförslag på kan sammanfattas enligt följande: 1. Kommunikationsstrukturen måste förändras i grunden för att miljön skall räddas, samtidigt som kommunikationsbehoven tillgodoses. Därför måste en långsiktig samhällsplanering bidra till ett minskat behov av gods och persontransporter. Varje trafikslag bör bära sina egna samhällsekonomiska kostnader. 2. Frågan om en fungerande kollektivtrafik är en viktig jämställdhetsfråga. Alla vuxna individer har inte tillgång till bil. Kvinnor, äldre, barn och ungdomar har ett större behov av en fungerande kollektivtrafik. 3. Spårbundna trafiksystem och miljövänliga sjötransporter skall prioriteras. Vägtrafik, särskilt tunga landsvägstransporter, och flygtrafiken måste minskas. 4. Järnvägsnätet måste byggas ut och rustas upp så att de behov som Banverket har redovisat kan tillgodoses. 5. Regering och riksdag måste agera aktivt för en svensk medverkan i en samordnad alleuropeisk järnvägspolitik. Som ett led i detta arbete behöver det nordiska nätet för snabb och högfartståg byggas ut. Det som sägs i trafikutskottets betänkande om de trafikpolitiska målen är motsägelsefullt. Det finns alltså stora brister här som vi ser saken. Å ena sidan höjer man bensinskatten. Å andra sidan planerar man att bygga nya motorvägar. Å ena sidan vill man minska kväveutsläppen. Å andra sidan vill man bygga en Öresundsbro. Men trafiken på denna kommer att generera höga kväveoxidutsläpp. På punkt efter punkt är det tydligt att starka särintressen -- såsom bilindustrin, oljeindustrin och byggföretagen -- styr regeringens beslut. Det är olyckligt att bromsa när det gäller den modernisering av samhället med miljöanpassad inriktning som är nödvändig. Regeringen redovisar och understryker att ett av de fyra målen beträffande luftföroreningarna uppnås. Utsläppen av svaveloxid, koldioxid och kväveoxid ligger på högre nivåer -- ja, långt över vad naturen tål. Trots detta skriver utskottet att man måste ställa krav på ett långsiktigt tänkande, och man förstärker det hela med tal om ett samlat åtgärdsprogram för att angripa miljöhoten på bred front. Man kan då fråga sig om det handlar om ett långsiktigt tänkande när man skriver som man gör i betänkandet. I stället skulle jag vilja säga att det handlar om ett långsamt tänkande. På punkt efter punkt redovisar man att uppsatta mål inte uppnås. Man uppnår alltså bara ett av de fyra mål som har satts upp när det gäller miljöutsläppen. Mot den bakgrunden kan man alltså inte tala om ett långsiktigt tänkande. Det är litet märkligt att man säger att en väl utbyggd infrastruktur har avgörande betydelse för Sveriges möjligheter till ekonomisk tillväxt. Samtidigt minskar man ju förutsättningarna för en långsiktig utveckling. Den snabba teknologiska utvecklingen bör i fråga om de långsiktiga målen för trafikpolitiken prioriteras på ett annat sätt än som i dag är fallet. Sven-Gösta Signell sade att informationsteknologin går framåt. Det är den vägen vi skall gå när det gäller att skapa bättre förutsättningar för en god infrastruktur i vårt land. Vi skall inte välja ökade satsningar på nya gigantiska motorvägsprojekt, vilket förespråkas från regeringshåll. Utskottet har också diskuterat långsiktigheten i infrastruktursatsningarna. Det kommer att bli så att vi bygger nya gigantiska motorvägar, samtidigt som det finns brister i underhåll beträffande väginvesteringar som redan i dag gäller. Samma sak kommer att gälla framöver om vi fortsätter med en utbyggnad av tågtrafiken och samtidigt minskar anslagen till en upprustning av befintliga järnvägssträckor. Men de sakerna kommer vi till senare i dag i diskussionerna om andra betänkanden. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till mom. 1 i min meningsyttring som är fogad till detta betänkande.

Herr talman! Efterkrigstiden har präglats av bilismens expansion. Den har inneburit en neddragning av järnvägstrafiken. Sveriges riksdag har under efterkrigstiden fattat ett antal trafikpolitiska beslut som i grunden egentligen har varit järnvägspolitiska. I 1963 års trafikpolitiska beslut fastlades konkurrensprincipen inom de olika trafiksektorerna. I 1979 års trafikpolitiska beslut fastslogs att man skulle tänka marginalkostnadstekniskt. 1988 års trafikpolitiska beslut var i grunden också ett järnvägspolitiskt beslut. För min del, och jag hoppas att övriga partiföreträdare har samma uppfattning, anser jag att dessa trafikpolitiska beslut fattades med bred enighet i Sveriges riksdag. Bilismens expansion har naturligtvis medfört att landets vägnät har byggts ut ordentligt. Det satsades väldigt mycket på byggandet av järnvägar de närmaste årtiondena efter andra världskriget. Många järnvägar lades också ned. Nu har vi fått en ändrad syn på trafikutvecklingen. Vi har fått ett mer miljömedvetet tänkande. 1988 års trafikpolitiska beslut var i själva verket en satsning på järnväg. Sedan SJ hade delats upp i ett banverk och ett åkeriföretag uppdrogs åt åkeriföretaget att under några år framöver strukturera om sig till ett företagsekonomiskt lönsamt företag. Därför är det oberättigat av Sven-Gösta Signell att nu anklaga regeringen för att ha satsat 100 miljarder på en tioårsperiod utan att ha utvärderat 1988 års trafikpolitiska beslut. Man kan inte göra en utvärdering förrän strukturomvandlingen är färdig. Men det ligger samtidigt fara i dröjsmål. Vi måste satsa på järnvägstrafik och vi måste bygga nya vägar. Karl-Erik Persson klandrar regeringen och regeringspartierna för att man bygger motorvägar. Det gör regeringen av inte annat än trafiksäkerhetspolitiska skäl. Man bygger samtidigt ut kollektivtrafiken och satsar på järnvägar. Jag trodde att vi var överens -- även med Vänsterpartiet -- om att vi skulle ha ett antal transportsektorer i landet med konkurrens inom varje sektor och mellan sektorerna på lika villkor. Riksdagen har också, sedan trafikutskottet tagit initiativ till det, uttalat att den vill att regeringen skall förelägga riksdagen sina planer på trafikinvesteringar och trafikplaneringar så att vi kan yttra oss om dem. Man har också begärt att regeringen, när den verkställer riksdagens beslut, återkommer med rapporter till riksdagen. Det har stärkt riksdagens inflytande och betydelsen av vårt arbete. Men det behöver inte betyda att man skall tillsätta ett antal kommissioner. Kommissioner och utredningar tar tid. Som läget är i Sverige i dag när det gäller infrastrukturen har vi inte tid med långvariga kommissioner. Vi måste redan med de befintliga organen försöka verka långsiktigt. Jag skall också nämna några ord om Attefors syrliga kommentar till oss moderater om att vi går med på biltullar. Vi är inte längre ett oppositionsparti. Vi är ett regeringsparti i en koalition. Vi tycker inte om biltullar, Kenneth Attefors. Men i den gemensamma sakens namn får vi kompromissa. Alla partier här i riksdagen är vana vid att kompromissa, Socialdemokraterna också. Kompromisser betyder ju att man från båda sidor inte är riktigt nöjd, men inte heller riktigt missnöjd. Så är det för oss med biltullar. Vi är emot höjda bensinskatter, men vi har fått gå med på det i samma kompromissanda. Det är inte så enkelt som Kenneth Attefors säger, att man kan ta fyra stycken ölbackar och stapla dem. Så enkelt är det inte. Det trodde jag att Kenneth Attefors och hans partikamrater hade upptäckt under sina år här i riksdagen. Att styra landet är en komplicerad, känslig och ömtålig uppgift. Det går inte att vara för populistisk i det sammanhanget. Jag tycker att det är ledsamt att Socialdemokraterna inte uttalar den enighet som ni under så många år har haft om vikten av investeringar i infrastrukturen. Jag tycker att det är ledsamt att man inte bekänner sig klarare till att det skall finnas konkurrens mellan de olika trafiksektorerna och inom var och en av dem och att man med varlig hand skall använda ekonomiska styrmedel för att få konkurrens på lika villkor. Jag trodde att vi var överens om detta. Det är väldigt viktigt. Jag tycker att regeringskoalitionen med stolthet kan se tillbaka på 1993 års beslut. I det rådande besvärliga budgetunderskottsläget beslutade vi att praktiskt taget 100 miljarder skulle satsas under en tioårsperiod. Jag skall gärna tillägga att jag hellre hade sett att man hade kunnat satsa ytterligare några miljarder på underhållet av våra vägar. Men det har inte funnits plats för detta i den budget som regeringen med sin översiktliga position har kunnat göra. Men jag hoppas att mer medel i framtida trafikpolitiska beslut här i kammaren skall kunna satsas på just underhållet av vårt vägnät. Luftfarts och sjöfartspolitiken är styrd på ett annat sätt än vad järnvägs och vägpolitiken är. Det är svårt att utan vidare föra dem under samma hatt. Men jag vill understryka att regeringen redan har tillsatt delegationer som samverkar mellan Med de olika delegationer som regeringen har tillsatt avser den att utforma ett förslag till en långsiktig trafikpolitik som kan föreläggas riksdagen. Med det yrkar jag bifall till lämpliga delar av utskottets hemställan samt till vår reservation 3 i trafikutskottets betänkande 16.

Herr talman! Rolf Clarkson hänvisar bl.a. till 1988 års trafikpolitiska beslut. Men vad jag känner till om 1988 års trafikpolitiska beslut är att det skulle göras en utvärdering av det beslutet. Det har inte skett. Jag förstår att man vill tillsätta en kommission för att försöka utreda satsningarna till följd av 1988 års trafikpolitiska beslut. Var de riktiga? Fick vi ut det som vi egentligen ville med det beslutet? Var delningen av Banverket till ett eget verk under SJ lycklig? Ingenting av detta har kommit fram i något betänkande sedan dess. Det är litet magstarkt att bara hänvisa till tidigare fattade beslut när vi inte vet vad dessa pengar egentligen har inneburit. Jag tror inte att det bara är för trafiksäkerheten som man bygger ut motorvägarna. Enligt de trafikmätningar som har gjorts har det kommit fram att det finns områden där någon trafikökning inte kommer att ske. Ändå fortsätter man med det gigantiska motorvägsbyggande som är planerat för ökade transporter. Frågan är egentligen om man skulle försöka styra över transporterna på ett annat och miljövänligare sätt och få mer ut av de pengar som vi har satsat. Man kanske skulle kunna se över om man skulle kunna få mera nytta av pengarna. Som Rolf Clarkson också nämnde är statens kaka inte så stor. Vi har ett stort budgetunderskott. Därför tycker jag att man skall försöka satsa pengarna på det som man får ut det mesta möjliga av. Jag är inte säker på att vi gör det i och med de beslut som nu fattas.
Herr talman! Jag sade redan i mitt anförande från talarstolen att vi stod i valet och kvalet mellan att antingen utreda 1988 års trafikpolitiska beslut eller omedelbart satsa på såväl järnvägar som vägar. Man valde av tidsnödsskäl den konkreta handlingslinjen. Om vi skulle ha utvärderat 1988 års trafikpolitiska beslut, hade det tagit sin tid. Det har säkert Karl-Erik Persson förståelse för. Det kanske inte ens varit under denna mandatperiod som vi hade kunnat göra de viktiga framtidssatsningar på 100 miljarder som nu har gjorts. Det är skäl nog. I fråga om motorvägarna ger man uttryck för något slags gammaldags kostigstänkande när man är motståndare till motorvägar. Det är inte en enorm satsning på motorvägar som vi gör. Det gäller sträckorna mellan de tre huvudpunkterna i landet: Malmö--Göteborg--Stockholm. Man sparar i själva verket människoliv i mycket stor utsträckning och får billiga transporter i den mån de går på dessa motorvägar. Med vår satsning på järnvägar och kollektivtrafik i övrigt avlastar vi -- både från persontrafiksynpunkt och från godstrafiksynpunkt -- trafiken på motorvägar och andra vägar genom att vi gör järnvägstrafiken mer konkurrenskraftig. Glöm inte, alla järnvägsvänner, att vi satsar ur statskassan någonstans runt 6--7 miljarder årligen för att hålla ett järnvägsnät av den typ vi har i gång. Vi gör alltså en mycket positiv miljöinsats.
Herr talman! Det är inte säkert, Rolf Clarkson, att man handlar rätt om man handlar snabbt. Därför menar jag att det kanske hade varit bättre att titta på vad 1988 års trafikpolitiska beslut egentligen har inneburit. Det kanske har inneburit att vi inte hade behövt handla så fantastiskt snabbt utan handla rätt. Det måste vara det man utgår ifrån. Frågan är om 1988 års trafikpolitiska beslut över huvud taget kommer att utredas. Ingen av regeringspartiernas företrädare har svarat på frågan, utan man säger att det gäller att handla snabbt. Det är det viktigaste. Vad vi får ut av detta kan ingen i dag säga. Om man bygger en stor motorväg och drar all trafik på den motorvägen ökar miljöbelastningen på den vägsträckan. Det är kanske bättre att ha bra och trafiksäkra vägar på flera ställen i landet än en stor motorväg dit all trafik kommer att koncentreras. Det är inte säkert att trafikolyckorna då kommer att minska. Trafikolyckor händer även på motorvägar. Det var för inte så länge sedan en stor trafikolycka i södra Sverige på en motorväg. Man undgår inte trafikolyckor genom att bygga motorvägar. Det tror jag att Rolf Clarkson håller med mig om.
Herr talman! Jag råkar i en omfattande debatt med Karl-Erik Persson. Jag fullföljer den av det skälet att jag för honom hyser en personlig tillgivenhet som närmast är gränslös, men det gäller inte hans åsikter utan hans personliga egenskaper. Satsningen 1993 med 100 miljarder var en satsning på trafiksäkerheten, dvs. sparade människoliv och sparat lidande. Det var också en miljösatsning, framför allt satsningen på järnvägar som i sina proportioner, i den mån trafiken är utvecklad, var mycket stor. Hade vi följt den linje som Sven-Gösta Signell och Karl-Erik Persson företräder, nämligen att vi först borde ha tillsatt en kommisssion och utvärderat och sedan börjat satsa, då hade många goda satsningar blivit fördröjda. Vi har naturligtvis gjort rätt. Medan satsningarna pågår kan de delegationer som regeringen har tillsatt, och som den bereder att tillsätta, göra utvärderingar. Sedan kan regeringen förelägga riksdagen ett fullödigt material under kommande år. Det är rätt handlat, det är bra gjort, och jag är mycket nöjd med detta.
Herr talman! Först vill jag kommentera detta med de 100 miljarderna. Jag tycker faktiskt att det är en bra nivå. Socialdemokraterna föreslog i sin motion 200 miljarder. Det är totalt vansinne. Såvitt jag hört och fått rapporter staplas det inom Banverket både räls och allt möjligt på hög, för man kan inte göra sig av med dem. Det finns inte plats att lägga rälsen på. 200 miljarder är fantasier. Jag trodde att det var jag som skulle stå för populismen i denna kammare, men det är faktiskt Signell och socialdemokraterna som tagit över.
Herr talman! Ursäkta mig, herr talman. Jag går tillbaka till frågan om biltullar. Jag har i alla fall ett mål med anledning av Rolf Clarksons anförande, och det är att inte komma i regeringsställning, för då måste jag ändra mig för att vara för biltullar. Jag vill inte vara för biltullar. Jag tycker att det faktiskt är en social olägenhet. Bara de rika kan ta sig till stan. Socialdemokraterna .

Herr talman! Jag vill åter understryka att regeringen tillsätter en kommission för informationsteknologisk utveckling. Det är i linje med vad Kenneth Attefors och även socialdemokraterna har begärt. Men jag påminner också om vad jag sade, att regeringen skall styra landet. Regeringen skall vara den övergripande instans som ser till att det sker en samordning mellan de olika trafiksektorernas planeringsavdelningar. Det är också vad som görs och som riksdagen har begärt att regeringen skall göra och sedan förelägga riksdagen planer för trafikpolitikens utveckling i landet. Det finns en del delegationer redan utnämnda som gör delinsatser på det trafikpolitiska området. Det får räcka med det. Att tillsätta en övergripande trafikpolitisk kommission för samordning skulle enligt min uppfattning fördröja utvecklingen, som kräver skyndsam handling.

Herr talman! Sven-Gösta Signells vänliga ord till mig i början av hans inlägg gjorde att jag känner mig mera försonlig i min attityd till vad han senare sade än vad jag annars hade gjort. Jag tror att det i själva verket finns en stor samsyn mellan praktiskt taget alla partier i riksdagen när det gäller hur den framtida trafikpolitiken skall utvecklas. Vad som kan skilja oss är när vi respektive ni sitter i regeringsställning och är tvungna att i större utsträckning än oppositionspartierna beakta de ekonomiska realiteterna, och det är vad vi har gjort. Jag vill upprepa att jag tycker att det är fantastiskt att en regering med ett budgetunderskott på mer än 200 miljarder över en tioårsperiod likväl satsar nästan 100 miljarder. Jag tror att Sven-Gösta Signell i själva verket är mycket nöjd med den satsningen. En kommission skulle nog kunna ha ett psykologiskt värde för samsynen när det gäller trafikpolitikens konkreta utformning. Men kommissionen skulle kanske också bli en sidoorganisation till regering och riksdag, som skulle fördröja utvecklingen. Vi har inte längre råd med en sådan fördröjning. Vårt vägnät är utsatt för en växande kapitalförstöring som det måste göras någonting åt, antingen vi befinner oss i opposition eller i regeringsställning. Vi måste se till att detta rättas till. Men de satsningar som vi har gjort på nya infrastruktursområden är berättigade och kloka inför framtiden. Satsningarna är i grunden gjorda med framsynthet och långsiktighet.

Herr talman! Som liberal vill jag vara med och skapa ett samhälle där människor, idéer och varor kan resa, förmedlas och transporteras snabbt och effektivt. Väl utbyggda kommunikationer inom Sverige är nödvändigt för näringsliv och sysselsättning i alla delar av landet. Resor till och från arbetet, serviceställen och fritidsaktiviteter är viktiga för ett fungerande vardagsliv. Goda kommunikationer med utlandet är en förutsättning för Europasamarbetet. Vid ett EU-medlemskap är det viktigt både för oss i Sverige och för medborgarna i övriga EU att vi kan erbjuda ett kommunikationsnät av högsta standard och kvalitet. Det är alltid samhället som har ett övergripande ansvar för att kommunikationerna fungerar. Men detta faktum hindrar inte att trafikföretagen drivs i annan regi, tvärtom. Trafiknäringen kännetecknas fortfarande av alltför många regleringar och monopolbildningar. Folkpartiet liberalerna vill främja konkurrens mellan trafikföretag för att konsumenternas behov skall tillgodoses till rimliga priser. Som det ser ut i dag är priserna inom många transportgrenar alltför höga, eftersom konkurrensen är eftersatt. Privatiseringarna måste dock genomföras på ett rimligt sätt, så att konkurrensen främjas och kostnaderna för statsverket hålls nere. Även om bilar påverkar miljön i negativ riktning, är bilen oumbärlig i dagens samhälle. Bilen kommer att så långt vi kan skåda framöver vara det bästa transportsättet för en stor del av resorna och godstransporterna. Åtta av tio persontransporter företas av privatbilismen. Det är därför viktigt att tekniken på bilarna utvecklas så, att de blir mindre skadliga för miljön i framtiden. Mycket har gjorts, men tillverkarna behöver göra ytterligare för att främja utvecklingen på området. Bilismen kräver dock ett väl fungerande vägnät. Under den borgerliga regeringens tid har stora summor satsats på att förbättra vägnätet. På många håll höjs vägarnas standard och kapacitet nu rejält. Detta är välkommet, då underhållet av våra vägar eftersattes radikalt under 1970 och 80-talet. Vägarna måste i hela landet hålla en sådan standard att säkerhet garanteras och att transporter med t.ex. råvaror kan nå fram till industrin. En god vägstandard är en förutsättning för att hela Sverige skall leva och utvecklas. Det är därför viktigt att vid kommande budgetarbete ställa medel till förfogande till underhåll och förbättringsarbete till speciellt vägnät av lägre kvalitet i Norrlands inland, Herr talman! Det ligger stora värden i ett välfungerande och välutbyggt järnvägsnät. I det beslut om stora satsningar på infrastruktur som riksdagen antog våren 1993 satsas det mycket på nyinvesteringar i järnvägen. Under 1980-talets högkonjunktur byggdes det upp flygplatser på många håll runt om i Sverige. Speciellt i glesbygden är flygplatserna viktiga för bygdens överlevnad. Problemet är att många av de små flygplatserna i bl.a. Norrland brottas med stora ekonomiska problem. I många fall är det kommunerna som äger och driver flygplatserna, och då kan en olönsam flygplats som är en nödvändighet för bygden bli en hård belastning för den kommunala ekonomin. För att dessa flygplatser, främst i Norrlands inland, skall kunna överleva är det av största vikt att de kan få del av någon form av regionalpolitiskt stöd. För många regioner runt våra kuster är färjetrafiken av stor betydelse. Speciellt Gotland har av naturliga skäl anledning att slåss för en fungerande färjetrafik med Sveriges fastland. Frågan om Gotlandstrafiken och dess framtid utreds för närvarande, och det är mycket positivt. För Gotland och alla övriga orter i Sverige med färjetrafik är trafiken av stor betydelse för bygden och dess framtid. Färjorna ser till att folk på resa passerar en ort och är därmed en källa till ökad turism. Dessutom medför färjetrafiken många välbehövliga arbetstillfällen till orten. Det är viktigt att vi kan bevara och utveckla den svenska färjetrafiken. Herr talman! Att vi har ett bra infrastrukturnät är en förutsättning för att Sverige även i fortsättningen skall vara ett land med både en väl utvecklad välfärd och livskraftiga företag. Därför är det angeläget att Sverige också efter den 18 september i år får en regering med ett stort liberalt inslag som kan vara en garant för en positiv syn på goda kommunikationer i hela Sverige och dess farvatten.
Herr talman! Kenth Skårvik började sitt anförande med att säga att han var en god liberal. Men jag måste tillstå att han talade för hela utskottet. Vi vill alla ha goda vägar, goda järnvägar, goda färjeförbindelser och allting gott. Så jag kan bara instämma i det som Kenth Skårvik sade.

Herr talman! Centerpartiet ingår som regeringsparti naturligtvis i den majoritet som står bakom det framlagda betänkandet. Jag tycker att Rolf Clarkson på ett utomordentligt sätt har redovisat regeringens och majoritetens ställningstaganden i dessa frågor, bl.a. att det fortsättningsvis kommer att bedrivas en del utredningar. Jag vill understryka vad Rolf Clarkson och många andra här har sagt om att vår regering inte är till bara för halva svenska folket utan självfallet för hela svenska folket. Att vi har en parlamentarism med majoritet och opposition är en annan sak. Regeringen skall vara till för hela Sverige och hela svenska folket. Det innebär också att regeringen, liksom jag hoppas att också den socialdemokratiska regeringen på sin tid gjorde, läser vad oppositionen skriver. Jag säger inte detta därför att jag har särskilt mycket att anmärka mot det som socialdemokraterna har anfört i sin reservation. De framhåller att det saknas konkreta åtgärder från regeringens sida. Så är inte fallet. Regeringen har anmält dessa frågor i propositionen och fortsätter att arbeta på dem. Socialdemokraterna tar visserligen numera, när de är i opposition, fram sådana här frågor men var mycket dåliga på detta medan de själva var i regeringsställning. För Centerpartiet är trafikpolitikens mål självfallet mycket viktiga, och vi försöker på olika sätt att påverka dem i den regering som vi sitter i. Vi har ansvaret för Miljödepartementet, som har hand om många frågor som berör trafiken, och dessa driver vi mycket hårt. Vi ansvarar också för Jordbruksdepartementet, som handlägger frågor i anslutning till inriktningen att hela Sverige skall leva. Via jordbrukssektorn kommer vi i framtiden kanske också att kunna få fram ett bränsle som skall kunna ge ganska många positiva effekter. På detta sätt kan man samtidigt nå två goda syften, dels ett levande landskap, dels en bättre miljöpolitik och bättre bränsle i våra bilar. Vi har också ansvaret för Arbetsmarknadsdepartementet, som har att driva en aktiv regionalpolitik, något som också berör frågor som gäller de olika trafikslagen. Herr talman! Den främsta anledningen till att jag ville säga några ord här i kammaren i dag är vissa funderingar som framförts dels i propositionen, dels från oppositionen. Vi kan se att det är svårt att få pengarna att räcka. Vi vill bygga järnvägar och vägar, och vi måste underhålla de järnvägar och vägar som vi har. Vi kan ha litet olika uppfattningar om hur detta skall styras. Det framhålls i propositionen att olika trafikslag skall bära sina egna kostnader. För någon dag sedan redovisade Dagens Nyheter skillnaderna mellan hur lastbilar och personbilar bär sina kostnader. Jag instämmer i det av Rolf Clarkson nyss gjorda påpekandet att vi bygger motorvägar av trafiksäkerhetsskäl. På dessa vägar går tunga långtradare och stora bussar i långväga trafik. Det är kanske inte riktigt säkert att de borde få gå där. Jag har ingen patentlösning på hur man skulle styra detta, men på sikt måste vi börja fundera över denna fråga. Vi kan inte använda järnvägen för att hämta timmer i skogen eller för andra sådana uppgifter ute i glesbygden. Där måste vi ha vägar som håller för lastbilarnas körning. En byggare sade för en tid sedan till mig: Om du visste hur mycket motorväg vi skulle kunna anlägga för samma pengar, om vi skulle bygga dem bara för personbilstrafik! Genom att man måste bygga för den tunga trafiken blir de oerhört mycket dyrare. Vi bör, precis som man gör i vissa andra länder, bl.a. av miljöskäl, börja fundera över på vilket sätt vi skall styra den tunga trafiken. Den skall användas där det är nödvändigt, men där så inte är fallet bör den i stället mer föras över till järnväg. Vi i Centern tycker att man här förbrukar pengar på ett kanske litet felaktigt sätt. Räcker då pengarna till allting? Det är fråga om stora projekt. Ett sådant som har debatterats här vid många tillfällen är Öresundsbron. Andra är Dennisöverenskommelsen och Adelsohnprojektet i Göteborg, det som man numera kallar Göteborgsöverenskommelsen. Jag hittar inte Sven Gösta Signell bland dem som har haft synpunkter på och varit tveksamma till dessa oerhört stora miljardsatsningar. Fler och fler börjar ha sådana funderingar över Öresundsbron, inte bara ur miljösynpunkt utan framför allt också ur ekonomisk synpunkt. Skall vi svenska skattebetalare vara med om att betala Öresundsbron? Om det finns pengar kan man säga att det är bra, men en satsning av samhällets medel på detta innebär kanske att man måste minska samhällets byggande av vägar i Norrland, i östra Småland eller på andra håll i landet, kanske t.ex. på järnvägsbyggandet. Är det kanske därför som SSU har sagt nej till Gösta Signells hemlän sade nyligen nej till Öresundsbron. Kanske är det sådant här som ligger bakom detta. Många åkare börjar tala mer om sjöfart än om Öresundsbron. Detta är även ur deras synpunkt en kostnadsfråga. Jag hör inte särskilt mycket av Sven-Gösta Signells partivänner i diskussionerna om Göteborgsöverenskommelsen. Den innehåller utöver många kostsamma vägar som jag och Centern ifrågasätter också inslag av biltullar. Även på den punkten är jag litet bekymrad. Snart finns det kanske ingen kvar som tycker om biltullar. Moderaterna sade nyss att de inte gör det, och inte heller nydemokraterna gör det. Vi har från Centerns sida i och för sig ställt oss bakom någon form av bilavgifter, om de används för att styra trafiken, men så skall man inte göra i Göteborg. Det kommer inte att finnas något annat alternativ för genomfartstrafiken än E 6. Bilavgifter blir då inget styrinstrument. De kan inte heller användas för att betala byggandet av den nya Vi tycker att detta är fel och har därför sagt nej till biltullar i Göteborg. Vi har däremot i Göteborg eller in i Stockholm. Vi kan tänka oss ett sådant styrinstrument t.ex. för att betala en ny väg för direkt genomfartstrafik någonstans, t.ex. vid Svinesund. Man kan alltså fundera på sådana alternativ, men det är inte säkert att de är de bästa. Det börjar uppstå en reaktion ute i landet, som jag själv som politiker men även övriga här i kammaren bör fundera över, mot att vi uppifrån bestämmer om allting. Låt mig ge några exempel. Det börjar uppstå vissa tveksamheter omkring några motorvägsbyggen, bl.a. om riksväg 40 och om E 45. Det är viktigt att Vägverket ytterligare penetrerar dessa projekt. Ett annat projekt som förekommit i media gäller riksväg 50 från Örebro till Jönköping. Man har sagt att det skall vara en 13 m bred 110-kilometersväg. Inte bara miljövänner utan även kommuner börjar nu säga att de skulle kunna tänka sig en något smalare väg och då även att ändra den nuvarande vägen. Man skulle också kunna tänka sig att vid Omberg och Tåkern, i ett mycket vackert område, ha en högsta hastighet om 90 km i timmen. Man säger dock att det inte är möjligt, eftersom ni där uppe har beslutat att det skall vara en 13 m bred Jag tror inte att tanken bakom trafikpolitikens mål var att allt skulle bestämmas så exakt. Om man tycker att det är rimligt med en något smalare väg förbi Omberg och Tåkern och med en något lägre hastighet, tror jag att det är ganska klokt att tillgodose sådana önskemål. Det gäller framför allt om vi, vilket jag hoppas, i framtiden kommer att styra över mera av främst den tunga trafiken till järnväg. Herr talman! Detta var några allmänna synpunkter på trafikpolitiken som jag menar att vi är tvungna att ta till oss när vi fortsätter diskussionerna om hur vi skall få pengarna att räcka till såväl vägar som järnvägar. Jag tror inte att vi kan undvika sådana ställningstaganden, oavsett om vi sitter i majoritet eller i minoritet. Det viktiga är att vi ser till helheten i trafiksammanhangen.

Herr talman! Jag ber om ursäkt. Jag trodde faktiskt att Öresundsbron, Dennisöverenskommelsen och Göteborgsöverenskommelsen tillhörde trafikpolitikens mål. Herr talmannen får rätta mig, om de projekten skulle ha mindre med denna fråga att göra än Postens bolagisering, som trafikutskottets ordförande nu tar upp och ställer en fråga till mig om. Det är självklart att en Öresundsbro, som kanske kommer att kosta de svenska skattebetalarna 30 miljarder kronor, Dennisöverenskommelsen som också kommer att kosta miljarder för skattebetalarna både här i Stockholm och i landet i övrigt, liksom Göteborgsöverenskommelsen kommer att göra, påverkar övriga landet. Det är precis den diskussionen vi håller på att föra här nu, hur vi skall få pengarna att räcka. Vem kommer i första hand att få lida av satsningarna på Öresundsbron, Dennispaketet och Göteborgsöverenskommelsen? Jo, det är glesbygden som kommer att få göra det. Pengarna kommer inte att räcka. Dessutom vill jag säga att Sven-Gösta Signell följer väl med både i etermedia och i tidningar. Är det helt obekant att Centerpartiet har haft en del uppfattningar inom regeringen i Öresundsbrofrågan, att den proposition som har kommit om Dennisöverenskommelsen inte saknar Centerprägel och att det naturligtvis är så med Göteborgsöverenskommelsen också? Vi arbetar såväl lokalt som i regeringen och i riksdagen i de här frågorna. Det gör vi därför att vi tror att det därmed blir en bättre miljö och en bättre trafik i Stockholm och i Göteborg men också bättre i landet i övrigt. Likadant är det när det gäller Öresundsbron. Vi tror att det som vi arbetar för blir bättre för landet. I likhet med en mängd åkare tror vi också att det därmed blir en bättre trafik även internationellt.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

Om 100 miljarder kronor satsas på det svenska vägnätet och järnvägsnätet, då är det tänkt från Sverige och går över till Danmark. miljarderna, och då räcker inte pengarna även till vägar på landsbygden och i glesbygden. När Socialdemokraterna satt i majoritet hade de inte ens pengar så att det räckte till Inlandsbanan. Det avsatte vi ändå från den borgerliga sidan. Vi vill alltså göra satsningar. Pointen i mitt svar till Sven-Gösta Signell var: Kan man spara in på satsningarna i våra storstadsområden, blir det mer pengar över till övriga landet, utan att det -- som jag ser det och som Centern ser det -- blir någon sämre miljö eller sämre trafik. Jag gav, herr talman, en eloge till Sven-Gösta Signell. Det som står i Socialdemokraternas reservation på de punkterna har jag ingenting emot. Jag tycker att det är bra. Men ni har inte visat tidigare och har fortfarande inte gjort det, hur ni vill spara på de andra satsningarna. Det är därför Sven-Gösta Signell försöker springa ifrån mina invändningar och skylla på att han inte fattar vad jag säger. Jo då, det gör Sven-Gösta Signell, men han vill inte erkänna det.

Herr talman! Att vi är inne i en satsning på infrastruktur råder det ingen som helst tvekan om. Regeringspartierna visar gång på gång att vi menar allvar med att bygga ett långsiktigt och bärkraftigt transportsystem. Det är ett transportsystem som ur miljösynpunkt kommer att vara hållbart, och vi ställer krav på att det inte får ge några långsiktigt bestående skador, varken på människor, natur, kultur eller miljö och klimat. Att det behövs en samordning av olika transportslag inser vi i dag, då vi konstaterar att man ibland satsar på enskilda projekt utan att ta vara på samordningseffekterna. För att vi skall kunna förbättra miljöläget i vårt land och utmed våra kuster krävs en samlad bild av hela trafikflödet. Att erbjuda trafikanterna kollektiva resalternativ måste bli en självklar inriktning på vårt byggande av infrastruktur. Detta är möjligt t.ex. genom att man erbjuder p-platser i anslutning till stationer och genom att byte av transportslag förenklas för kollektivresandet. Ett lysande exempel på detta är vår för inte så många år sedan invigda stationsbyggnad i Helsingborg. Herr talman! För oss kristdemokrater är det viktigt att arbetet med skatteväxling får en fortsättning även inom trafiksektorn. Genom att skatteväxla kan beskattningsbördan flyttas från arbete till ändliga resursuttag. Detta måste även gälla våra transporter. Alltför ofta missbrukar vi fossila bränslen genom fartyg, bilar och flyg. Det måste gå att tänka i helt nya banor. Det måste gå att skapa helt nya transportmodeller. Därför är det synnerligen viktigt att regeringens utredning inväntas. Vi måste enas om att det är viktigt att vi får fram svar på våra frågor om framtida transportrationaliseringar. Signell var förvånad över att vi inte stöder det uttalande som gjordes om en kommission. Det fanns tillfälle för socialdemokraterna att ta upp frågan i ett tidigare skede, då man hade regeringsmakten. Nu vet vi emellertid genom propositionen att det aviserats ett utredningsarbete. Vi förutsätter att regeringen återkommer med klara ställningstaganden. Vi kristdemokrater har vid flera tillfällen visat att vi såväl här i riksdagen som i regeringen satsar på miljö vad gäller all transport. Det är inte minst viktigt att det t.ex. görs en fortsatt satsning på och forskning om säkrare transporter av farligt gods. Det borde kunna ske klara förbättringar och uppstå samordningseffekter på samtliga transportområden när det gäller farligt gods. Regeringens satsning på långsiktiga och bärkraftiga transportsystem måste också leda till att t.ex. kemiindustrin känner en större trygghet och förståelse för transporterna. Vi känner alla till att en växande mängd farligt gods transporteras i vårt land. Transporterna måste bli betydligt säkrare. Herr talman! Avslutningsvis vill jag konstatera att regeringens satsning för att nå trafikpolitikens långsiktiga mål har en klok inriktning.

Herr talman! Jag har också en fråga till Rune I debattens hetta kan ett och annat förfluget påstående komma. Men Rune Thorén gjorde ett påstående som låg mer än lovligt långt utanför sanningens råmärken. Han påstod att Öresundsbron skulle kunna komma att kosta skattebetalarna 30 miljarder. Nu vill jag veta på vilket underlag Rune Thorén grundar det påståendet. Är det inte så att Rune Thorén och en del andra motståndare till bron använder de grövsta lögner och tillmälen för att fördunkla all sanning i denna fråga? Rune Thorén har ju suttit i riksdagen och vet att Öresundsbron skall finansieras av trafikanterna med trafikantavgifter. Han vet hur kostnadskalkylen ser ut. Han har fått information av konsortiet, som har gjort upprepade noggranna kostnadsanalyser. Påståendet om 30 miljarder är fel. Skattebetalarna skall inte finansiera Öresundsbron, utan det skall ske med trafikantavgifter. Jag tycker att det skulle rensa debatten om Rune Thorén ville ta tillbaka påståendet och erkänna att det var felaktigt. Jag kräver det. Om förtroendet för politiken och politiker skall kunna upprätthållas får vi inte ägna oss åt buskpropaganda. Det kan hända att den går hem ute i buskarna där man inte har sakkunskap, men här finns ju sakkunskapen. Rune Thorén har tagit del av sakinformationen. Det är höjden av fräckhet att försöka få in ett påstående om att skattebetalarna skulle komma att drabbas av en nota på 30 miljarder för Öresundsbron i protokollet -- som något slags bestående sanning. Hur skall man kunna få en vettig debatt om stora och viktiga frågor om man inte har högre ambitioner än vad Rune Thorén ådagalägger när det gäller att informera och lämna sakinformation? Jag uppmanar än en gång Rune Thorén att också klart och entydigt ta avstånd från detta påstående när han svarar på Sven-Gösta Signells frågor.
Herr talman! Även Sven-Gösta Signell åhörde den kammardebatt som hölls då vi antog förslaget om bolagisering av Posten.

Herr talman! Jag skall inte blanda mig i debatten om Öresundsbron, men jag har en fråga till Han berömmer regeringens satsningar på miljöpolitiken inom transportsektorn. Enligt budgetpropostitionen uppnår man ett enda mål av fyra när det gäller luftföroreningar.

Herr talman! De satsningar som Kommunikationsdepartementet presenterar för samtliga transportslag i vårt land är klart miljövänliga. Det råder ingen tvekan om att Kommunikationsdepartementet verkligen har gjort satsningar på miljön under denna mandatperiod.
Herr talman! Kenneth Lantz kan inte slingra sig ifrån frågan. Regeringen skriver i budgetpropositionen att ett enda mål av fyra uppnås beträffande luftföroreningar. Är detta en bra miljöpolitik för transportsektorn? Det var frågan. Vad regeringen gör för övrigt när det gäller transportslagen har jag inte talat om. Det är ett enda mål som uppnås. Det står tydligt och klart att läsa i budgetpropositionen. Om Kenneth Lantz inte tror mig kan han få säker sakkunskap av trafikutskottets tjänstemän. De kan visa var det står i budgetpropositionen.
Herr talman! Utöver de frågor som Sven-Gösta Signell ställde i senaste inlägget hade han även tidigare frågor. Han frågade: Vad har Centerpartiet gjort för den svenska landsbygden och för glesbygden? Centerpartiet står självfallet bakom det paket som regeringen har lagt fram när det gäller både järnvägar och vägar, och som omfattar upp till 100 miljarder kronor. Vi vet, och det vet även Sven Gösta Signell, att vi i Centern genom åren mycket starkt har slagits för bl.a. beläggning av grusvägnät osv. Sven-Gösta Signell kan också under den regeringsperiod då vi i Centern har varit med och delat ansvaret följa de insatser som har gjorts inte minst på arbetsmarknaden för att öka på anslag för att bl.a. förbättra på många håll i den svenska glesbygden. Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag glömde av mig i mitt förra anförande. Jag ville rikta mig till Sven-Gösta Signell. Sven-Gösta Signell hörde väl anförandet av Elving Andersson, som hade att föra talan inte bara för Centerpartiet utan även för utskottet i frågan om Postens bolagisering? Vi i Centern har ställt som krav att man skall kunna ge en bra service i den svenska glesbygden även när Posten har bolagiserats. Vi skulle aldrig ha gått med på en bolagisering om vi trott att det därmed skulle blir stora försämringar ute i den svenska glesbygden. Detta ligger i det krav som vi har ställt. Det är inte jag som har kommit fram till 30 miljarder, Georg Andersson. Det man säger i tidningsuppgifter är att det finns risk för att det kan bli fråga om det beloppet för de svenska skattebetalarna. Jag tror heller inte för egen del att man skulle behöva komma upp i den summan i skattemedel. Det skulle i så fall betyda att det inte tas ut några avgifter alls. Tanken bakom är ju att det skall bli avgifter på Öresundsbron. Jag tror att det är lika viktigt att Georg Andersson frågar sig om Öresundsbron, Göteborgsöverenskommelsen: Var finns den politiker som kan garantera att inget av det jag nu nämner kommer att kosta de svenska skattebetalarna pengar? Det som är viktigt när vi diskuterar dessa frågor är att vi försöker att minska de s.k. betongprojekten och kostnaderna för dem för att i stället få ut mer medel i Sverige som helhet. Det är därför som vi från Centerpartiet för den debatten när det gäller dessa frågor -- Öresundsbron, Dennispaketet och
Herr talman! Det var inte mycket till svar. Rune Thorén stod här nyss och sade att Öresundsbron kommer att kosta skattebetalarna 30 miljarder. När jag frågar varifrån han hämtar den uppgiften och var i avtalet det finns sådana indikationer säger han: Det är inte jag som har sagt det. Det var precis vad Rune Thorén sade. Nu hänvisar han till att ''man'' sagt detta. Vilken ''man''? Jag känner ingen annan ''man'' här i kretsen än Rune Thorén som just nu har sagt att Öresundsbron kommer att kosta skattebetalarna 30 miljarder. Om en framträdande ledamot i trafikutskottet lyssnar på rykten och allmänna påståenden och saluför dem här måste faktiskt ledamoten i trafikutskottet ta ansvar för vad han säger. Rune Thorén vet att Öresundsavtalet bygger på att projektet skall finansieras av trafikantavgifter. Det finns en överenskommelse med den danska regeringen, godkänd av parlamenten i de båda länderna. Alla kalkyler som har gjorts på ett seriöst sätt pekar på att detta är fullt möjligt och att skattebetalarna inte skall drabbas av denna kostnad. Om nu Rune Thorén tvivlar på detta är han fullt berättigad att hysa tvivel. Men lösa påståenden om 30 miljarder i kostnader för skattebetalarna förstärker naturligtvis den motpropaganda som på osakliga grunder angriper detta projket. Det vore snyggt av Rune Thorén att ordentligt ta avstånd från sådana påståenden.

Herr talman! Så är det dags att fortsätta diskussionen från år 1988. Det var ju i och med 1988 års trafikpolitiska beslut som den verkliga satsningen på jänvägstrafik gjordes här i landet. I slutet på 1980-talet låg investeringsnivåerna på ca 600 miljoner kronor om året. Nu är vi uppe i nivåer på drygt 6 000 miljoner i nyinvesteringar i järnvägssystemet. Mätt per capita betyder detta att Sverige i dag är ett av de främsta länderna i Europa vad gäller investering i järnvägar. Järnvägstrafiken har, i motsats till många andra trafikslag, fortfarande stora utvecklingsmöjligheter. Det gäller både i fråga om att höja hastigheterna och möjligheterna att öka transportkapaciteten. Dessa omfattande investeringar motiveras också av de krav som vi ställer på hushållningen av miljön och hushållningen med resurser, och som riksdagen tidigare uttalat sig om. Det gör att vi måste fortsätta att sträva efter att överflytta ytterligare person och godstrafik till järnvägen. Vi beslöt i denna kammare under förra riksmötet om treåriga planeringsramar för Banverkets investeringar i spårnätet. Vi socialdemokrater står fast vid att det behövs nyinvesteringar i storleksordningen 45 000 miljoner kronor under den nu pågående tioårsperioden. Eftersom det nu i budgetpropositionen föreslås ett anslag för kommande budgetår som ligger på den nivå, drygt 6 000 miljoner kronor, som vi tidigare föreslagit, har vi från vårt håll inte haft anledning att föreslå annat belopp. Men jag vidhåller dock vad jag sade tidigare om storleken på investeringarna inom tioårsperioden. För att trafiken på järnvägarna skall kunna konkurrera med bil och flyg räcker det naturligtvis inte med att bara bygga upp nya spåranläggningar. Det måste till satsningar på de trafikslag som används på spåren, t.ex. moderna vagnar för både gods och persontrafik. Dessutom behövs naturligtvis en effektivisering av transportsystemet över huvud taget. Men det är en diskussion som vi får återkomma till i ett annat sammanhang. I dag gäller debatten förslaget i regeringens budgetproposition om hur många kronor som skall satsas på infrastrukturen som sådan. Det hjälper inte järnvägstrafiken på längre sikt att vi nyinvesterar ca 6 miljarder kronor om året om vi inte är beredda att underhålla och reinvestera i det bannät vi redan har och nu håller på att bygga upp. Regeringsförslaget säger visserligen, i ord i alla fall, att statens ansvar är att vidmakthålla det samlade järnvägskapitalet. Jag skall be att få citera en mening ur budgetpropositionens bil. 7. Där står det: ''Med dagens nivå på anslaget för järnvägarnas drift och vidmakthållande finns utrymme för ungefär halva behovet av det långsiktiga åtgärderna för att vidmakthålla det investerade järnvägskapitalet.'' Det betyder alltså att regeringen föreslår att Banverket skall få ett anslag för drift och underhåll som täcker halva behovet. Jag skall be att få citera en annan mening som också finns i budgetpropositionen. Den hänvisar till att pengarna inte riktigt räcker. Det skrivs i regeringsförslaget: ''Detta leder i sin tur till att utrymmet för långsiktiga åtgärder minskar allt mer vilket medför att järnvägskapitalet urholkas och kostnaderna för underhållet ökar i allt större omfattning.'' Vad menas med detta? Menas det att vi nu skall göra stora investeringar i bannätet men inte underhålla det? Skall vi med öppna ögon gå in och se till att det bannät som vi har byggt upp för dyra pengar snabbt urholkas och rivs ner? Ungefär så kan man tolka skrivningen i majoritetstexten i det betänkande vi nu behandlar. I betänkandet sägs det att vi är på väg mot en urholkning av järnvägskapitalet. Man skickar inte med pengar för att förhindra denna urholkning. Däremot pekas det i betänkandet på att även om Banverket inte får mer än ca 2,8 miljader genom anslaget från majoriteten -- man skulle behöva ytterligare ca 1 miljard -- finns det kanske andra anslag som Banverket kan få pengar ifrån. Majoriteten pekar på ett anslag som heter A 15. Det används i dag i huvudsak till det som Rune Thorén var inne på förut, nämligen grusvägar i glesbygden. Är det meningen att vi skall använda pengarna till glesbygdsvägarna, som Rune Thorén har sagt att Centern kämpar för, till att underhålla järnvägarna? Vart skall nu pengarna i A 15 ta vägen, Rune Thorén? Jag tror att det hade varit bättre om ni ökade på anslaget till Banverket för underhåll med en gång, precis som vi socialdemokrater har föreslagit. Då ger vi i alla fall Banverket en rimlig chans att bevara det järnvägskapital som finns. I stället pratar ni om att Banverket kanske har andra medel som kanske kan användas till drift och vidmakthållande. Herr talman! Så några ord om varför vi i betänkandet föreslår en minskning av anslaget till Banverkets administration. Det är ett anslag på drygt 300 miljoner kronor. Vi vill minska det med 5 miljoner, dvs. med knappt 2 %. Det vill vi göra för att kunna finansiera en nödvändig regionalpolitiskt motiverad trafik inom landet som annars skulle bli nerlagd. Med tanke på den diskussion vi hade i det tidigare ärendet kan man undra om det är viktigt att ha ett högt administrationsanslag till Banverket, Rune Thorén. Kan det vara realistiskt att minska det med knappt 2 % för att klara en regionalpolitiskt motiverad trafik här i landet? Vi får nog anledning att återkomma till dessa frågeställningar. Men jag vill påstå att Banverket kommer att klara av en nerdragning med knappa 2 %. Det kommer att få mycket svårare att klara av underhållet, som jag pekade på tidigare. Herr talman! Vi har även lagt fram ett annat förslag i det här betänkandet. Det gäller en förändring av trafikavgifterna på spåret. Efter 1988 års trafikpolitiska beslut infördes banavgifter. De skulle i princip motsvara kostnaden för slitaget på banan. Vi anser inte att den nuvarande utformningen av avgifterna på något sätt stimulerar till en ökad järnvägstrafik. Det är tvärtom så att den koncentrerar och tränger ihop all trafik på de moderna stråken. Därför föreslår vi att regeringen återkommer med ett förslag till riksdagen som bygger på att det skall vara lägre kostnad för trafik på banor med sämre standard. Högre avgifter skall debiteras på banor där intresset för trafik är större. Det skulle dessutom kunna tas hänsyn till tiden på dygnet i det här förslaget. Utifrån det skulle vi kunna få en differentierad avgift, dvs. högre avgift i rusningstrafik och lägre däremellan. Då skulle trafikavgifterna kunna bli ett styrmedel på de olika trafikflödena, både över dygnets timmar och på alternativa sträckor. Låt mig som avslutning få påpeka för Rune Thorén, som är majoritetens talesman, att det brådskar med att regeringen återkommer till riksdagen med någon form av banlag. Det är nu ett antal månader sedan vi hade den förra debatten om detta. Då kom löftet att regeringen skulle återkomma ganska snart med ett sådant förslag. Vår uppfattning ligger fast. Herr talman! Med detta har jag något kommenterat de delar av betänkande TU13 där vi socialdemokrater har en avvikande mening. Jag förväntar mig att jag får några klarläggande svar från utskottets talesman på de frågor jag har. Jag skall avsluta med att yrka bifall till reservationerna nr 1 och nr 2.

Herr talman! Med rejäla satsningar på järnväg skapas också många meningsfulla arbeten på olika områden från industriproduktion till servicearbete. Det innebär att samtidigt som vi kan få en överföring av transporter till järnväg kan kommunikationssektorn på sikt bli en del av ett bärkraftigt samhälle. Enligt initierade bedömare är det totala investeringsbehovet i den inhemska svenska järnvägssektorn en satsning på ca 100 miljarder kronor under en tioårsperiod. Den nuvarande regeringen, liksom den förra, hoppades att näringslivet kunde ställa upp med kapital. Regeringen hoppades dock förgäves. Näringslivet har deklarerat att man inte är intresserade utom när det gäller speciella lönsamma projekt. Det är också oförsvarligt att regeringen fortsätter att dra ner på anslagen till köp av interregional tågtrafik om den menar allvar med ändringen av transportslagen och överföringen av transporter till järnväg.

På så sätt hade man kunnat få ett bättre utslag av den järnvägssatsning som nu görs. Jag tror faktiskt inte att industrin i dag först lastar på lastbil för att sedan lasta om till järnvägstransport, särskilt inte om industrin ligger i närheten av befintligt spår. Därför hade det varit bättre om man utifrån detta hade satsat på industrispår och kanske gjort upp kontrakt med dessa företag, kontrakt som inneburit att företagen, om de fick spår dragna fram till sin befintliga industri, också skulle fortsätta transportera på järnväg. Detta kunde ha undersökts om man hade utrett det trafikpolitiska beslutet från 1988, men det har man alltså inte gjort. Det är litet bekymmersamt att man inte har tagit sådana hänsyn. De järnvägssatsningar och den upprustning som nu sker är bra, men man hade kanske kunnat få ut mer av dessa pengar om man hade gjort som jag har sagt. Den satsning på järnvägar och underhåll som Jarl Lander tog upp är helt rätt. Men denna satsning skulle också kunna leda till att arbete skapas, och det skulle väl inte vara illa i dessa tider, med en så hög arbetslöshet. Underhåll av järnvägar skulle nämligen också skapa arbetstillfällen. Som Jarl Lander säger satsar vi ju nu otroligt mycket pengar på nyinvesteringar i järnväg, men vi minskar underhållet. Det är samma sak som vi har kritiserat regeringen för när det gäller nyinvesteringar i vägar. Vi kan inte fortsättningsvis bygga upp en infrastruktur och satsa på nyinvesteringar samtidigt som vi minskar anslagen på underhållssidan. Fortsätter vi att på detta sätt bygga nya järnvägar och vägar, kommer ju underhållskostnaderna att stiga, om vi inte skall låta järnvägarna och vägarna förfalla och ligga för fäfot. Jag tror ingen är betjänt av att man går den vägen. I så fall är det bättre att vi ökar investeringskostnaderna när det gäller underhåll. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till mom. 5 i min meningsyttring till detta betänkande, och för övrigt står jag bakom mom. 4.

Herr talman! Det är i stort sett ett ganska enigt betänkande som föreläggs kammaren. Visserligen vill, med all respekt, Socialdemokraterna och vänstern ge Banverket mer pengar -- i det ena fallet föreslås mer pengar till underhåll, och i det andra fallet föreslås mer pengar till både underhåll och nyinvesteringar. Från regeringspartiernas sida har vi bara att erkänna att vi inte har ansett detta möjligt med den budget vi har. Vi har ansvaret för totalbudgeten, och vi har inte klarat av att ta fram mer pengar. Jarl Lander gjorde det egentligen ganska lätt för mig som talesman för utskottet, eftersom han svarade nästan på varje fråga han ställde genom att direkt citera både ur propositionen och ur utskottsmajoritetens text. Det var bra, eftersom han på det sättet fick samma svar som jag kan ge. Nästa fråga gäller förändringen av banavgifter, och precis som framgår av dagens betänkande förutsätter vi att den frågan kommer att bli föremål för en utredning. Detta står också i det betänkande som föreläggs kammaren i dag. Vi tycker därför att denna fråga är tillgodosedd, och vi yrkar avslag på motionen i fråga. Detsamma gäller banlagen, som har varit föremål för rätt många diskussioner i utskottet. I propositionen framgår det tydligt att man håller på att ta fram ett förslag i denna fråga. Därmed är det inte mycket mer att säga i de här frågorna, herr talman. Jag vill inte förlänga kammarens debatt, utan hänvisar till utskottsbetänkandet och även till vad Jarl Lander uttryckte tidigare här i debatten om hur vi har svarat på de frågor han tog upp. Därmed vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter i trafikutskottets betänkande nr 13 och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Jag tycker nog att Rune Thorén gör det ganska enkelt för sig -- jag vet inte om luften gick ur honom i den förra debatten. Rune Thorén påstår att jag, när jag citerar ur budgetpropositionen och ställer frågor omkring det, själv svarar på mina frågor. Jag tror inte att Rune Thorén har lyssnat på det jag har sagt. Jag har ställt frågor, Rune Thorén, och jag har inte funnit några svar på dem -- det var därför jag ställde frågorna. Frågan är: Hur kan ni med öppna ögon gå in i den här verksamheten och investera så mycket pengar på järnvägssidan men inte medverka till att vi får ett realistiskt underhåll av dessa investeringar? Både regeringen och kommunikationsministern säger ju att det är nödvändigt, och ni i utskottsmajoriteten säger detsamma. Sedan hänvisar ni till att det skall komma pengar från andra håll, bl.a. genom ett anslag som heter A 15 och som motsvarar 1,2 miljarder, ett anslag som är framtaget för att något förbättra det svåra sysselsättningsläge som vi har här i landet. Tänker ni använda de pengarna för att underhålla järnvägsnätet? Det var min fråga, och den fick jag inget svar på, Rune Thorén. Rune Thorén säger också att man i budgetpropositionen tar upp frågan om en banlag och möjligheterna till lagstiftning. Problemet är, Rune Thorén, att det liksom inte vill komma fram något förslag från Kommunikationsdepartementet. Precis samma saker sades vid en debatt i november månad. Sedan skrevs budgetpropositionen och lades på riksdagens bord i januari månad. Där står samma sak, att man snabbt skall återkomma. Nu har vi snart slutet på mars månad, och samma sak sägs nu, att man snabbt skall återkomma med förslag. Vad innebär det att ''snabbt återkomma med ett förslag'', Rune Thorén, när det sägs i mitten på november och precis samma sak sägs i mars månad? Är det att snabbt återkomma? Vi saknar ju fortfarande de här förslagen.
Herr talman! Jag hoppas att Jarl Lander inte uppfattade det som något slags oförskämdhet eller ointresse att jag var relativt kortfattad i talarstolen. Det jag sade var inte illa menat. Som jag sade är det när det gäller pengarna, vilket alltså är den stora frågan, bara att öppet erkänna att vi i riksdagsmajoriteten på den här tiden inte har kunnat plocka fram ytterligare medel, och därför är det inget vi kan göra. I de andra frågorna tyckte jag att Jarl Lander citerade vad som sägs i utskottsmajoritetens förslag i betänkandet. Jag kan då bara läsa innantill när det gäller t.ex. en banlagstiftning: ''I årets budgetproposition anger regeringen att förslag till lagstiftning för byggande av järnvägar som tillgodoser moderna krav på en bred planeringsprocess som är förankrad i kommunal och regional planering och bland berörd allmänhet kommer att utarbetas''. Mot bakgrund av den text jag har läst är det ju inte särskilt underligt om man i den processen redan nu försöker förankra olika saker. Jag skulle kunna åberopa vad Thorbjörn Fälldin sade en gång då han var statsminister: Det är betydligt fler beslut som har fattats alltför fort än sådana som har tagit litet tid. Jag tror att det är viktigt att en sådan här fråga blir allsidigt belyst och att ett bra förslag sedan läggs fram i denna kammare.
Herr talman! Rune Thorén avlutade med att hänvisa till Thorbjörn Fälldin och den taktik som användes på hans tid när olika lösningar skulle presenteras. Tyvärr kom ju ordet långbänk in i diskussionerna då, och tydligen vill majoriteten åter ha in långbänken i diskussionen om en eventuell lag som reglerar möjligheten att bygga järnvägar i Sverige. Jag tror inte längre att ni menar allvar när ni säger att ni snabbt skall återkomma med förslag, i synnerhet som Rune Thorén nu hänvisade till den ''gamla tiden'' då Thorbjörn Fälldin var statsminister. Då var det långbänk som gällde, och tydligen är vi på väg åt det hållet igen. Ni i majoriteten säger att medel till underhåll behövs. Ni ger en viss summa, 2,8 miljarder, och hänvisar till att det finns pengar i andra anslag. Jag vill i ärlighetens namn föreslå att ni anslår dessa pengar som ett enda anslag i stället för att vela omkring och hänvisa till tre fyra olika anslag. De skall ju dessutom användas till många olika saker. Det är inte rättvist vare sig mot verket, myndigheten som sådan, eller mot det järnvägsnät vi i dag håller på att bygga upp.
Fru talman! Jag håller inte med om att vi är ute efter någon form av långbänk, något som ju i vissa sammanhang fått en negativ klang. Men i likhet med Thorbjörn Fälldin tror jag att det är viktigt att vi tar den tid som behövs för att få fram ett bra förslag. Självfallet får man alltid tillbaka saker och ting som man säger här i kammaren under årens lopp. Jarl Lander angriper nu mig för att jag erkänner att pengar behövs utan att plocka fram dem. Det är precis samma sak -- fast tvärtom -- som jag angrep Georg Andersson för, dvs. att ni på den tiden ni satt i regering tillbakavisade alla behov av nya järnvägar. Det behövdes helt enkelt inte! Vi i den här regeringen har i stället sagt att vi är överens om att vissa saker behövs. Men en regering har många gånger inte samma möjligheter att plocka fram pengar som oppositionen, vilket jag tycker är naturligt. Detta är skillnaden, Jarl Men nu blir jag alltså angripen för att jag ärligt står upp och säger att vi är överens om att detta är något som behövs. Jag tycker att det är bra att vi är överens, därför att då görs allt för att skaffa fram pengarna. När ni var i majoritet tillbakavisade ni varje sådan här sak och sade att det bara var överbud. Vi säger inte att det är överbud från er sida i fråga om behovet. Däremot kan vi inte godta ert sätt att finansiera det hela, och vi har inget eget sätt att komma med. Därför menar vi att de pengar som finns måste räcka just nu. Sedan får vi försöka arbeta framåt, och det är därför som vi också har anvisat ytterligare anslag, vilket vi återkommer till.
Fru talman! Jag hade strukit mig från talarlistan men var tvungen att anmäla mig igen, eftersom jag måste få säga något till Jarl Lander. Det föreslogs att Banverket skulle skäras ned med 5 miljoner kronor. Jag skulle vara den förste att tillstyrka en nedskärning av Banverkets administration och Vägverket med 5 miljoner vardera, om inte villkoret tyvärr hade varit att pengarna skulle spenderas på annat håll. Därför kunde jag inte tillstyrka nedskärningen. Annars skulle jag gärna ställa upp. Jag stöder den borgerliga majoritetens förslag när det gäller drift och vidmakthållande av statliga järnvägar o.d. Min tanke är att kommissionen och den samordnade infrastrukturplaneringen naturligtvis skall innebära att vi kan frigöra stora mängder kapital. Jag antar att detta är vad även Socialdemokraterna avser när de nu vill tillsätta den här kommissionen. Jag har väl inte missuppfattat den saken? Om vi gör en gemensam infrastrukturplanering kommer det att visa sig att vi håller på att investera oss fördärvade både här och där. Bl.a. skall vi lägga Med kommissionens hjälp kommer vi att se att massor av pengar kan frigöras här. Dem kan vi sedan lägga på att vidmakthålla redan byggda järnvägar. Har jag förstått detta med kommissionen rätt?

Fru talman! Det vi ser som det positiva inslaget i budgetpropositionens avdelning om sjöfart, är att regeringen nu ger upp sin halvårslånga framförhållning när det gäller sjöfartspolitiken. Den har varit regeringens kännetecken alltsedan regeringstillträdet 1991. Vi socialdemokrater har hela tiden hävdat att sjöfartspolitiken, sedd från det politiska inflytandets sida, måste ges en betydligt mer långsiktig inriktning med tanke på de dyra investeringar som fartygsnäringen innebär. I och med innehållet i årets budgetproposition har vårt tidigare påpekande om mer långsiktighet till viss del blivit tillgodosett; regeringen har nu gått från halvårslång till årslång framsynthet när det gäller sjöfarten. Men det räcker inte! Man måste se sjöfarten i ett betydligt längre tidsperspektiv om den skall kunna utvecklas. Sjöfartsnäringen har ju, med de rätta signalerna från regering och riksdag, goda möjligheter att utvecklas. Vår egen export och import fraktas till 95 % i någon del på vatten. Med detta stora egenbehov har vi också möjligheter att ta hem internationella fartygstransporter mellan andra länder. Svensk sjöfartsnäring kan alltså, om de rätta signalerna ges från samhället, bidra betydligt mer till ökade exportinkomster. Fru talman! Till betänkandet har vi socialdemokrater fogat fem reservationer. Bl.a. pekar vi i reservation 1 på behovet av att återställa den samförståndslösning som tidigare har funnits inom den internordiska färjetrafiken. Den är nu på väg att upplösas för att statliga subventioner till den nordiska färjetrafiken skall kunna undvikas. att införa ett statligt rederistöd på 340 miljoner norska kronor, liknande det svenska rederistödet. Enligt uppgift skulle man från norsk sida ha för avsikt att låta det statliga rederistödet omfatta inte bara fjärrtrafiken utan även norska färjor som går i nordisk trafik. Om ett sådant stöd införs skulle konkurrensen inom den nordiska färjetrafiken snedvridas. Nu har jag hört att kommunikationsministern skrivit till den norske utrikeshandelsministern och påpekat detta. Jag har inte sett brevet, men jag hoppas att kommunikationsministern krävde ett snabbt och klart besked om att även Norge verkar för att den nordiska färjetrafiken skall vara kostnadsneutral, utan statliga subventioner, och att de regler som gällde fram till 1990 skall gälla också i fortsättningen. I reservation 2 tar vi upp kustsjöfarten, som skulle kunna utvecklas betydligt mer, till gagn för miljö och energibesparing. Vi har i vårt land 270 mil kuststräcka, och då är inte de insjöar där man också kan bedriva fartygstrafik inräknade. Våra frakter består mestadels av tunga och skrymmande varor som malm, stål, trämassa och olja. Ett normalstort lastfartyg på 22 000 ton kan ersätta 630 lastbilar med släp. Ur energisynpunkt förbrukar samma fartyg 0,12 kWh per tonkilometer. Ett godståg använder 0,29 kWh och en lastbil med släp 0,55 kWh per tonkilometer. Vi skulle med ett effektivt kustpendelsystem kunna spara energi samtidigt som vi skulle få bättre trafikmiljö i form av minskade utsläpp och ökad framkomlighet på våra vägar. Vi anser att regeringen bör ta initiativ till ett sådant utvecklingsprojekt som ökar kustsjöfarten, men i detta måste det också ingå effektivare och bättre anpassade hamnanläggningar. Sjöfarten borde också, mer än den hittills har gjort, ingå i den övriga infrastruktursatsningen. Vi behöver, som vi skriver i vår motion, en nationell plan som omfattar hela kommunikationssystemet. Fru talman! 1993 var ett mörkt år inom sjöfarten. Då inträffade alltför många stora och svåra sjöfartskatastrofer. Tankfartyg orsakade stora oljekatastrofer, vilka medförde miljöskador som kanske aldrig kan återställas. Fartygskatastroferna tog också många människors liv. Därför måste sjösäkerheten och miljön alltid uppmärksammas och förbättras. Även bränsle och motorer måste förbättras så att utsläppen minimeras. Fartygsskroven måste göras så säkra att tankfartyg förhindras att gå läck. Detta är kostnadskrävande, men det går att stimulera de redare som satsar på säkerhet och miljö och att bestraffa dem som är försumliga. Man kan ha ett differentierat hamn och farledsavgiftssystem med lägre avgifter för fartyg med minskade avgasutsläpp och säkrare skrov. Liknande system skulle också kunna införas i försäkringssystemet. I vår reservation nr 3 pekar vi på flera åtgärder som skulle kunna stimulera redarna till att anskaffa säkrare och miljövänligare fartyg. Ett annat problem är bärgning av strandade och sjunkna fartyg. Man borde, som vi påpekar i reservation nr 4, se över reglerna om ansvar för bärgning men också olycksberedskapen. Det uppstår inte sällan tvister om vem som skall bekosta räddningsinsatser och omhändertagande av havererade fartyg vid haverier. Därför borde man se över reglerna och utarbeta klarare ansvarsregler så att onödiga tidsfördröjningar kan undvikas. Fru talman! Ibland är regeringen snabb. Det var den när det gällde att avskaffa båtregistret. Men särskilt klokt var det nog inte. I och med det obligatoriska båtregistrets avskaffande har man försvårat för Polisen och Tullverket att få fast lagöverträdare. Det kan inte vara överensstämmande med rättssäkerheten att lagöverträdare lättare kan komma undan om de befinner sig i en båt. Då saknas möjligheter att identifiera lagöverträdare. Vi anser att båtregistret ger polis och tullmyndigheter bättre förutsättningar att upprätthålla ordning och kontroll till sjöss -- inte minst när det gäller att beivra fartöverträdare. Det underlättar också arbetet med att återfinna drivande och stulna båtar. Därför anser vi att båtregistret skall återinföras.

Fru talman! Det är roligt att sjöfarten har intresserat så många som sju talare. Jag tror att det är första gången -- i alla fall sedan jag kom med i utskottet -- som så många har varit intresserade av att tala om sjöfartspolitiken. I dag har det mer eller mindre gjorts en tillbakablick på historiska beslut. Det har talats om 1988 års trafikpolitiska beslut. Jag skall faktiskt citera ur den motion som jag har väckt i samband med sjöfartspolitiken; den går faktiskt tillbaka ända till 1980: ''Riksdagen fastställde år 1980 inom ramen för ett sjöfartspolitiskt program vissa allmänna riktlinjer för sjöfartspolitiken. Programmet sägs bl.a. ha som mål att skapa förutsättningar för att landets utrikeshandel skall kunna bedrivas på ett effektivt sätt till lägsta kostnad för samhället. Det sägs också skapa förutsättningar för att man skall kunna trygga landets transportförsörjning i politiska och ekonomiska krissituationer. Nu har det gått många år sedan programmet antogs av riksdagen. På praktiskt taget alla områden där programmet uttryckt målsättningar kan man konstatera en kraftig försämring av situationen för den svenska handelsflottan.'' Fru talman! Om 1988 års trafikpolitiska beslut skriver man i utskottsbetänkande på s. 21 bl.a.: ''1988 års trafikpolitiska beslut innebar emellertid ett fastslående av principen att staten inte skall ingripa i företagens val av transportlösningar inom ramen för en samhällsekonomiskt grundad prissättning av trafiken. Kundernas krav måste inom den ramen få styras av de fördelar som olika transportalternativ kan erbjuda. Utskottet är inte berett att förorda en omprövning av nämnda beslut och avstyrker därför samtliga nu aktuella motionsyrkanden.'' Detta är egentligen motsägelsefullt. Samhället har ett övergripande ansvar för kommunikationssektorn. Det har bl.a. företrädare för de borgerliga partierna uttryckt tidigare i dag. Men i det här fallet gäller det inte. Statens satsningar på järnvägar och vägar är också ett led i att styra politiken framdeles. Men i fråga om sjöfarten gäller det inte. Det är ett märkligt synsätt. Håkan Strömberg nämnde att sjöfarten borde ingå i en helhetssyn över de olika transportslagen. Då skall man också ge förutsättningar för dess verksamhet. Jag kan berömma regeringen för att det nu äntligen har satsats 400 miljoner kronor på sjöfarten. På så sätt har regeringen sett till att det finns förutsättningar för att driva sjöfarten under ett helt verksamhetsår. Då slipper man den ryckighet som har varit. Näringen har inte vetat vilka spelregler som har gällt. Det skall bli intressant att höra talesmännen från trafikutskottet. Det finns olika uppfattningar. Vissa ledamöter i trafikutskottet säger alltid att bidrag är av ondo. Nu ger vi bidrag till sjöfarten. Om inte detta bidragssystem fanns för sjöfarten skulle den svenska handelsflottan inte se ut som den gör i dag. Jag tror att samtliga andra riksdagspartier är överens om att en samordning av trafikslagen, där sjöfarten ingår, på sikt måste fortsätta i den riktningen att det ger samordningsvinster. Något som också är positivt, som det skrivs om i betänkandet på s. 18, är att det tillsätts en parlamentariskt sammansatt utredning för att man skall komma vidare med detta. Det är något nytt att man från utskottets sida försöker se över vad som gagnar sjöfartspolitiken och att man på lång sikt kanske också ser till att närsjötrafiken kommer i ett annat läge. Som jag ser det har kust och närsjötrafiken missgynnats till förmån för andra trafikslag. En samordning av de tre trafikslagen -- järnväg, väg och sjöfart -- skulle kunna bidra till en positiv utveckling för detta land. I Europa kommer man med all sannolikhet att öka sjöfarten på den tunga lastbilstrafikens bekostnad. Om vi inte är med på det tror jag att vi kommer på efterkälken. Därför är det bra om man kan få till stånd en utredning. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till min meningsyttring avseende mom. 19. Jag står dessutom bakom meningsyttringen när det gäller de övriga tre momenten.

Fru talman! Det är glädjande att konstatera att utskottet praktiskt taget är helt enigt i sin syn på sjöfartsfrågorna. Man skräms nästan av enigheten. Den borgerliga regeringen får t.o.m. beröm av Karl-Erik Persson från Vänstern. Håkan Strömbergs anförande nyss ändrade inte heller den grundläggande enigheten. De socialdemokratiska reservationerna innebär ingen ändrad målsättning för sjöfartspolitiken. Det är snarare mer när det gäller detaljfrågor om hur arbetet skall bedrivas som man har reserverat sig. Vi har i utskottet enats om behovet av en ny parlamentarisk utredning för att se över den framtida sjöfartspolitiken. Vi tror att en sådan utredning är nödvändig, inte minst i ett nordiskt perspektiv och i ett Europaperspektiv. I dag finns det ingen gemensam europeisk sjöfartspolitik, men en sådan måste komma till stånd. I dag konkurrerar nästan samtliga europeiska länder inbördes med olika former av skattefrihet för sjöfarten -- en i längden ohållbar utveckling. Jag har svårt att tro att ens Håkan Strömberg kan tycka att det här är en bra lösning. Den glidande regeltolkning som skett inom den nordiska färjetrafiken är en del av detta problem och måste självfallet behandlas av utredningen och på kort sikt även av regeringen. Därför krävs det inte heller något speciellt påpekande till regeringen om detta. Ärendet är redan under behandling. Utskottet har också en gemensam grunduppfattning om behovet av kustsjöfartens utveckling, men ansvaret för denna utveckling måste ligga på näringen själv. Staten har små möjligheter att bedöma vad som är utvecklingsbart, och staten skall därför ej heller ha ansvaret för utveckling av fartyg och hamnanläggningar. Persson en större tro på statlig reglering och kontroll än vad vi från regeringspartihåll har i denna fråga. Aktuellt utredningsmaterial gällande kustsjöfarten finns redan tillgängligt i det s.k. Ostkustpendelprojektet. Men det måste också finnas ett intresse både från redare och lastägare för en sådan utveckling. Staten kan inte förutsättas lösa sådana problem. Även när det gäller säkerhets och miljöfrågor finns i grunden en stor samsyn. Från majoritetens sida vill vi dock konstatera att det i dag bedrivs ett omfattande och energiskt arbete av Sjöfartsverket. Det har för övrigt redovisats mycket ingående till utskottet. Vi är därför helt övertygade om att några ytterligare påpekanden från riksdagens sida inte är nödvändiga. Utvecklingen går även här åt rätt håll. är det gäller reservation 4 är jag osäker på vad reservanterna egentligen menar. Att höja beredskapen för omfattande tung bärgningsutrustning kostar mycket pengar, oerhört mycket pengar, och ger samtidigt en väldigt begränsad nytta. Förlisningar må vara aldrig så spektakulära i TV-reportage, men sammantaget har andra former av miljöpåverkan genom vanliga och ofta diffusa utsläpp långt större betydelse. En riktig prioritering av miljöarbetet bör därför i första hand omfatta andra åtgärder än beredskapshållning av tung bärgningsutrustning. Beträffande farleden till Luleå har Ny demokrati förenat sig med Socialdemokraterna och i utskottet fått majoritet för en begäran om en tidsplan för denna utbyggnad. Eftersom frågan är under beredning vore det fel att nu göra ett påpekande från riksdagen. Detta framgår av reservation 5, som jag alltså yrkar bifall till. Vänsterpartiet har en något motsägelsefull meningsyttring. Å ena sidan förespråkar man varmt en utökad kustsjöfart, å andra sidan vill man inte inrätta Rödkobbsleden. Det är kanske den bästa säkerhetshöjande åtgärd vi i dag kan göra i någon svensk farled. Man vill också flytta oljehamnen från Stockholm till Nynäshamn och lösa transportfrågan med en ökande biltrafik på landsvägarna över Södertörn. Resonemanget är både ologiskt och inkonsekvent och stämmer dåligt med de vackra orden om sjöfartens miljöfördelar som finns i flera motioner från Vänsterpartiet. Vänstern återkommer också till sitt gamla lotsningskrav. Har man något belägg för att detta ger någon högre säkerhet? Kan Karl-Erik Persson nämna något enda haveri under senare år som kan hänföras till avsaknaden av lots? Slutligen, fru talman, vill Socialdemokraterna, som vanligt, återinföra båtregistret. Den frågan har tidigare ingående debatterats här. Jag kan bara konstatera att registret nu är placerat hos försäkringsbolagen där det kan göra nytta. Båtägarna har ansvaret för registreringen. Kostnaden är nu mycket lägre än när registret fördes i statlig regi. Genom att registret nu inte längre är någon offentlig handling så slipper vi också funderingar hos kommunala politiker om att man skall införa en kommunal planering av fritidsbåtslivet baserad på registeruppgifter. Det behövs inte. När det gäller invändningarna ifrån tull och sjöpolis är det bara att konstatera att registret, med den utformning det tidigare hade, inte var juridiskt hållbart vid t.ex. åtal om fartmissbruk. Vi slipper förhoppningsvis också vidare funderingar på båtskatt. Därmed, herr talman, ber jag få yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet med den ändring som ett bifall av reservation 5 innebär och avslag på övriga reservationer och meningsyttringen.

Fru talman! Tom Heyman ondgör sig över att han får beröm ifrån Vänsterpartiet. Jag tycker att han i stället skall glädja sig över detta. Vi berömde ju inte utskottet för hela betänkandet. I det här fallet kanske ordspråket om att även en blind höna någon gång finner ett korn passar. Det skulle vara fantastiskt om det på sjöfartspolitikens område alltid skulle bli konfrontationer med företrädare för regeringspartierna. Försöker Tom Heyman slå in på linjen att, på Kommunikationsdepartementets område, regeringspartierna alltid skall vara på kollisionskurs med de övriga partierna? Det är bekymmersamt om det är så. Vi har här diskuterat olika trafikslag. Vi har talat om att vi i stort sett är överens. Men Tom Heyman ondgör sig över att vi berömmer vissa delar. Jag tycker att det är mycket konstigt. Det skall bli intressant att se om Folkpartiets representant, som snart skall tala, tycker likadant. När vi diskuterar sjöfartspolitik brukar moderaten Tom Heyman ha en egen linje, medan företrädare för de övriga partierna i den borgerliga fyrpartiregeringen har en annan syn. Det är väl mera bekymmersamt än att Tom Heyman får beröm från mig för vissa delar i utskottets betänkande? Tom Heyman ondgör sig också över att vi vill flytta en del av hanteringen av farligt gods från Stockholms innerstad till andra städer. Han förutsätter automatiskt att transporterna måste ske med lastbilstrafik. Detta är ytterligare ett exempel på den inskränkthet som Tom Heyman har visat på andra områden. Om det inte pasar honom så måste all trafik ske med lastbil. Det står ingenting i motionen om att transporten skall ske med lastbil. Det är också en tolkning som får stå för Tom
Fru talman! Det är klart att man blir glad när man får beröm, men det känns mycket ovant att få beröm från Vänsterpartiet. Karl-Erik Persson tar upp frågan om Nynäshamn och säger att oljan inte skall transporteras med lastbil. Men hur skall den då transporteras? Skall man lagra oljan för all framtid i Nynäshamn? Mellan Nynäshamn och Stockholm går en länsväg av ganska dålig standard. Däremellan går också en enkelspårig järnväg som är hårt belastad med pendeltrafik. Det finns inte så stora möjligheter, annat än med väsentliga investeringar, att flytta oljehamnen till Nynäshamn om man inte vill ha en ökad belastning på den vägen.
Fru talman! Nu är det samma visa igen. Enligt Tom Heyman finns det bara ett alterntiv, och det är transport på väg. Vi har här talat om gigantiska nya satsningar på bl.a. järnväg. Det är inget som säger att man inte kan göra så fortsättningsvis. Jag har inte sagt att transporterna skall ske med lastbil. Jag har inte heller sagt att transporterna behöver ske med järnväg. Det vore bra om man kunde få en diskussion kring vilka förutsättningar det finns att flytta hanteringen av farligt gods från Stockholms innerstad. Det är detta som det handlar om. Farligt gods lagras väl inte nu i Värtahamnen och andra hamnar och får ligga kvar där för evigt, eller är det så? Jag förstår att godset i dag transporteras med lastbil. Är det så mycket bättre än att göra en satsning någon annanstans? Måste man dra in allting i våra större städer? Det är också ett märkligt synsätt. Så till vårt beröm. Jag har faktiskt suttit i denna riksdag i många år. Det finns andra frågor där Moderaterna och Vänsterpartiet har haft samma uppfattning. Vi kanske har haft olika utgångspunkter men kommit till samma slutsatser. Det finns ingen annan än Tom Heyman som blir så rådlös när detta sker. Han kanske skulle fråga andra företrädare för sitt parti om de är lika rådlösa varje gång.
Fru talman! Jag återkommer till diskussionen om Nynäshamn. Oljan flyttas till Stockholms innerstad därför att en stor mängd olja förbrukas där. Oljan behöver bara förflyttas från Värtan. Enligt Vänsterpartiets motioner kan transporterna till Värtan företrädesvis gå med det miljövänligaste och säkraste transportalternativet, nämligen med båt.
Fru talman! Tom Heyman talade om att vi nu ställde upp på helheten i sjöfartspolitiken. Det gör vi, eftersom man nu har övergett planerna på att införa ett internationellt svenskt fartygsregister. Man har ändrat detta för att göra svensk sjöfartsnäring någorlunda neutralt i förhållande till andra länder. Man har också valt ett rederistöd. Det sägs att våra reservationer bara skulle gälla detaljer, men det är viktiga detaljer i helheten. Reservationerna pekar på miljöfrågorna och på att vi skall se sjöfartsnäringen som en helhet. Det är inte vi som har utarbetat reglerna för och kontrollen av rederistödet. Det var regeringen som pekade på att Sjöfartsverket skall bestämma antalet ombordanställda. Vi tycker att redarna och de ombordanställda själva skulle få avgöra det. Det är inte heller vi som har pekat på strikta regler när det gäller effektivisering och rationalisering för att rederistödet skall utgå. De borgerliga partierna har en reservation till utskottets betänkande om Sandgrönnleden. Gång på gång har regeringen skjutit upp viktiga frågor som gäller infrastruktursatsningar på grund av att man söker medfinansiärer. Det är nu när vi har ledig arbetskraft och maskinerna står stilla som vi kan göra bra upphandlingar. Det är då vi skall sätta i gång sådana här projekt så att det är färdigt när konjunkturen återvänder. Det frivilliga båtregistret som ni talar om kommer att bli upplöst. Det är lätt att plocka bort en registreringsskylt från en stulen båt. Ingen kan anmärka på att båten inte har registeringsskylt. Det är totalt meningslöst att ha en typ av frivilligt register. För att kontrollen i våra skärgårdar skall bli effektiv är det viktigt att vi har ett sådant register att man kan se vem som är skyldig till försummelser i sjöfarten.
Fru talman! Jag skall bara ta upp frågan om båtregistret. Även tidigare var det lika lätt att sätta ett felaktigt nummer på båten. I ett antal fall lyckades man stjäla båtar med registrets hjälp. Köpen fick laga kraft, eftersom det gick att visa att båtarna var registrerade innan de stals. Registret var mycket dåligt. Det har varken bidragit till högre säkerhet eller till någon bra försäkringslösning.
Fru talman! Orsaken till att vi tar bort ett register kan inte vara att det finns möjligheter att falskskylta. Ingen har kommit på idén att man skall ta bort bilregistret därför att en och annan biltjuv byter ut registeringsskyltar på bilar. En sådan tanke är helt befängd. Regeringspartierna och Ny demokrati har sagt att de vill avskaffa båtregistret. Men länsstyrelserna i samtliga kustlän har uttalat sig för att båtregistret skall vara kvar. Polisen, tullmyndigheter och Riksrevisionsverket -- dvs. praktiskt taget alla myndigheter som berörs av eller handlägger dessa frågor -- har sagt att båtregistret borde vara kvar.
Fru talman! Håkan Strömberg kommer sanningen mycket nära när han jämför båtregistret med bilregistret. Bilregistret är en väsentlig del i bilskatteuppbörden. Parallellen mellan ett båtregister och införandet av en båtskatt framstår i den tydlighet som faktiskt återfinns i många tidigare socialdemokratiska motioner.

Fru talman! Jag är uppfostrad att inte tala så mycket i egen sak. Men denna gång måste jag göra det. Det gäller frågan om en parlamentarisk sjöfartskommitté. På s. 17 i betänkandet står följande: ''I motion T618 framhålls att en brett sammansatt parlamentarisk sjöfartskommitté -- med förträdare för näringen som experter -- bör tillsättas med uppgift att föreslå en långsiktigt hållbar sjöfartspolitik. Den nuvarande osäkerheten om den framtida sjöfartspolitiken i EU understryker -- säger motionärerna -- behovet av att från svensk sida forma en egen politik, men med ett europeiskt perspektiv, i syfte att kunna påverka den framtida sjöfartspolitiken inom EU och den internationella utvecklingen. En sådan sjöfartspolitik skall självklart gynna en svensk handelsflotta under svensk flagg.'' Vidare vill jag framhålla vad utskottet uttalar i denna fråga: ''Utskottet anser att alla ansträngningar därvid bör göras i syfte att nå en bred enighet över partigränserna i den för nationen centrala frågan om hur vårt behov av sjöburen utrikeshandel bäst skall tillgodoses i ett långsiktigt perspektiv. En parlamentariskt sammansatt utredning bör därför tillsättas för ändamålet. Arbetet bör bedrivas med största möjliga skyndsamhet.'' Fru talman! Eftersom det inte är så ofta vi nydemokrater får beröm, måste jag på detta sätt få det fört till protokollet att det faktiskt är vår motion som ligger till grund för att hela kammaren skall fatta beslutet att tillsätta denna parlamentariska kommitté. Jag är mycket glad för att det blir en lösning. Som jag har förstått det hela kommer det aldrig att bli någon rätsida på sjöfartspolitiken om inte denna kommitté tillsätts. Jag tackar samtliga för detta. Fru talman! Jag vill också ta upp frågan om en ny farled i Luleå. Utskottet tillstyrker att arbetet påskyndas. Det finns naturligtvis en baktanke, vilket är att förbättra förhållandena för sjöfarten i Norrland. Nu ser jag att Sten-Ove Sundström blir glad. Men följande kanske inte gör honom så glad. Sjöfarten är nämligen bra i norr, så det behöver inte byggas så mycket järnväg. Allt skall ju vara i samklang med den samordnade infrastrukturplaneringen. Det finns faktiskt en baktanke. Därför tillstyrker utskottet att man skall se positivt på sjöfarten. T.o.m. Karl-Erik Persson anser att kammaren är ovanligt positiv till sjöfart numera. Fru talman! Vidare har vi frågan om båtregistret. Frågan går precis i den riktning som var vår intention redan från början, dvs. att försäkringsbolagen skall ta över registret. Det är verkligen underligt att ett försäkringsbolag kan försäkra båtar till ett värde av 200 000--300 000 kr utan att begära att båtarna skall märkas på ett sådant sätt att de kan identifieras om de blir stulna. Det är försäkringsbolagens plikt att göra detta. Det behöver inte alls vara statens plikt. Staten har bara ett enda mål i sikte, nämligen att beskatta båtarna. Samtliga vet att vi nydemokrater är emot beskattning av det mesta. Det är alltså bra att båtregistret inte finns. Vi kommer att arbeta hårt för att det inte skall återinföras. Jag vet och förstår att myndigheter vill ha registret. Innan jag kom in i riksdagen var jag själv en myndighetsperson. Jag var närmare bestämt hamnchef. Det var lätt att från bryggan se vilka som inte hade betalt sina hamn och båtavgifter. Det var jättelätt att inkassera avgifter. Men någon frihet måste vi ha kvar i landet. Låt båtarna vara fria.

Fru talman! Mitt inlägg i debatten om sjöfarten kommer att beröra avsnittet om den svenska sjöfartens framtid. Jag tycker att det har sagts ytterst litet i den frågan av de föregående talarna. Konkurrenssituationen inom den internationella sjöfarten har under de senaste åren inneburit att sjöfartsnäringens utveckling i vårt land mycket nära sammankopplats med statliga stödåtgärder. Men det har samtidigt framgått klart att statliga stödåtgärder inte utgör det enda villkoret för svensk sjöfarts fortsatta överlevnad eller utveckling. För allt fler framstår det som helt nödvändigt att sjöfartsnäringen också måste bidra med rationaliseringar och andra kostnadssänkande insatser för att kunna öka de svenskflaggade fartygens möjligheter att hävda sig i konkurrensen. Denna insikt har också varit regeringens utgångspunkt när man under de senaste åren har arbetat med frågan om de sjöfartspolitiska åtgärderna. Tyvärr är jag övertygad om att man i dag måste konstatera att den svenska sjöfartspolitiken trots många lovvärda försök från regeringens sida kört fast. Jag efterlyser de långsiktiga lösningarna. De lyser med sin frånvaro. Redareföreningen och Sjöfolksförbundet, har misslyckats med det som andra sektorer av det svenska näringslivet klarat av på ett bra sätt, nämligen att lösa de problem som alltid uppstår när en näringsgren måste rationaliseras och anpassas till nya förhållanden. Nu brådskar det, inte minst mot bakgrund av att Sverige inom en kort tidsperiod kommer att bli medlem i den europeiska unionen. Sverige måste skyndsamt få en sjöfartspolitik som bidrar till att stärka landets anseende som sjöfartsnation bland konkurrenterna inom näringen. Sjöfartsnäringen i hela dessa bredd, dvs. redarna och fackliga organisationer, men också vi politiker, måste visa att vi med gemensamma insatser och ett gemensamt ansvartstagande kan prestera en hållfast lösning för svensk sjöfartsnäring. Fru talman! I det betänkande som vi nu behandlar har uskottet ställt sig helt enigt bakom kravet att en parlamentariskt sammansatt utredning bör tillsättas för att finna en hållbar lösning för svensk sjöfarts fortbestånd. Trafikutskottet konstaterar att utredningsarbetet skall bedrivas med största möjliga skyndsamhet. Jag vill gärna understryka denna skrivning från utskottet. Det är min och mitt partis starka övertygelse att en sådan utredning bör arbeta med den fasta målsättningen att nå en bred enighet över partigränserna. Det hela gäller svensk sjöfarts framtid.

Fru talman! Jag blandar mig in i debatten av två skäl. Först och främst har jag verkat hela mitt yrkesverksamma liv inom shipping och offshoreverksamhet, och jag har naturligtvis en hel del synpunkter. Dessutom har jag väckt en motion -- som jag för säkerhets skull har upprepat från förra året med några smärre ändringar. Bakgrunden är att jag tycker att vi borde lyfta blicken när vi talar om något så internationellt som sjöfart. I debatten har frågor behandlats som inriktar sig nationellt på svensk sjöfart, visserligen med ett vidgat europeiskt perspektiv. Jag tycker att man skall höja blicken. Sjöfart är internationellt. Det berör alla människor på jorden på ett likvärdigt sätt. Den motion jag har väckt gäller global sjöfartspolitik. Motionen utgår från att man skall handla på sikt. Jag är medveten om att det verkligen är fråga om på sikt. När något skall göras överstatligt, i detta fall inom FN:s regi, kommer det att ta lång tid. Det kan ta 20--30 år innan något genomförs. Men man måste börja någonstans och någon gång. Jag skrev som en helt vanlig medborgare i början av 70-talet ett brev till dåvarande generalsekreteraren U Thant och framförde synpunkter på hur problemet kunde lösas. Jag fick ett otroligt fint brev från generalsekreteraren. Han höll med om att detta var något som man borde gå vidare med. Han upplyste mig om något som jag inte visste då, nämligen att det enbart är regeringar som kan ta upp frågor i FN. Han rekommenderade mig att ta kontakt med den svenska regeringen -- vilket jag senare gjorde. Det var den dåvarande Fälldinregeringen. Jag fick ett brev från statsrådsberedningen där det framgick att ärendet hade överlämnats till Utrikesdepartementet. Det var det sista jag hörde i den frågan. Ärendet hamnade väl i någon ''file''. Detta hände för nära 20 år sedan. Man hade alltså kunnat göra något. Då kommer vi till utskottets behandling av dessa frågor. Av betänkandet framgår följande: ''Utskottet angav därvid ett flertal rättsliga svårigheter som talade mot ett sådant register.'' Jag kan inte förstå vad det är för rättsliga svårigheter för Sverige som nation att lägga fram ett förslag i denna riktning i Förenta nationerna. Jag undrar om utskottet över huvud taget har läst motionen -- i vanlig ordning förmodligen bara hemställan. Utskottet har absolut inte förstått innebörden av motionen. Om ett register inrättas i FN:s regi och drivs igenom långsiktigt, skulle vi kunna göra oss fria från först och främst alla likkistor som flyter omkring på världshaven. Vi skulle få enhetliga säkerhetsregler för hela världen. Vi skulle få enhetliga bemanningsregler. Vi skulle få enhetliga ekonomiska villkor. Det skulle endast vara respektive nations skicklighet i att bedriva affärsverksamhet som skulle vara avgörande. Jag kan inte förstå att ett land som Sverige med en hög teknologisk standard och nivå på säkerheten, och som verkligen försöker sköta sina fartyg på rätt sätt, inte skulle vara intresserad av att lyfta den övriga världens sjöfart upp till ungefär samma nivå. Det är konstigt att utskottet behandlar frågan på det sätt man gör. Det här är visserligen en enskild motion, och jag är väl medveten om vad som traditionellt händer med en sådan. Jag skulle ändå vilja höra utskottsledamöternas kommentarer till behandlingen av frågan och hur de ser på den över huvud taget. Jag har nämligen svårt att inse att det inte ligger i nationens intresse att göra den insatsen att lägga fram ett förslag för FN som på sikt skulle kunna medverka till att förbättra säkerheten i sjöfarten världen runt. Sverige skulle samtidigt kunna få ett ännu bättre läge och slippa konkurrera med underbetalda besättningar och fartyg som har låg kapitalkostnad. Villkoren för sjöfarten allmänt sett skulle kunna bli likvärdiga. En annan sak som inte har behandlats är stuverimonopolet. Jag ställde tidigare en fråga om det till ansvarigt statsråd. Har utskottet för avsikt att göra någonting avseende stuverimonopolet? Det är en enkel fråga i sammanhanget. Hugo Bergdahl efterlyste i sitt anförande långsiktiga lösningar. I min motion finns vad jag kallar för långsiktiga lösningar. Vad jag däremot inte riktigt förstod i Hugo Bergdahls anförande var att Redareföreningen inte skulle ha gjort särskilt mycket för svensk sjöfartsnäring, för att utforma den på rätt sätt. Enligt min erfarenhet är det snarast så att regering och riksdag uppställer sådana förutsättningar att Redareföreningen inte kan göra det som den, kanske med en mera förnuftig affärspolitik, borde kunna göra. Fru talman! Jag stannar där, och jag hoppas att jag får några kommentarer från utskottets ledamöter.

Fru talman! Vi har självfallet i utskottet läst Bo G Jenevalls motion. Däremot har vi kanske inte helt förstått vilka problem han tror att man kan lösa med någon form av FN-registrering av världshandelsflottan. Det är litet förvånande att en sådan här tanke förs fram av just Bo G Jenevall, som representerar Ny demokrati. Vad han egentligen säger innebär en tro på att en överstatlig myndighet skulle kunna gå in och reglera den internationella sjöfarten. Ny demokrati har inte i andra sammanhang, i varje fall inte i sina partiprogram, visat sig ha någon förkärlek för vare sig överstatliga eller statliga myndigheters regleringar. Problemet med ett sådant här register är naturligtvis att FN aldrig kan göra mer än att nå enighet inom den egna organisationen. Den enigheten når man vanligtvis på en mycket låg nivå. De flytande likkistor som Bo G Jenevall tror att man skulle kunna komma åt med ett sådant här FN register har i dag en flagga i aktern och en hemort i något av de länder som är medlemmar i FN. De länderna kommer naturligtvis inte att vara mer entusiastiska för skärpta regler i fortsättningen än vad de är i dag. Därför är ett FN-register ett slag i luften. Utvecklingen inom FN och den verksamhet som FN bedriver visar med all önskvärd tydlighet att problemen att nå enighet om detaljer är väldigt stora. Den andra frågan som Bo G Jenevall tar upp rör stuverimonopolet. Det är intressant, så till vida att det egentligen inte är någonting som riksdagen kan ägna sig åt, eftersom det inte finns något lagstiftat stuverimonopol. Det finns en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter om att det bara skall vara ett stuveri i varje hamn. Denna överenskommelse har nu tagits upp till debatt. Det fackliga motståndet mot en ändring av stuverimonopolet har varit en av de stora bidragande orsakerna till de svårigheter som svensk sjöfart har haft, och vi får hoppas att bl.a. den förändringsansats som Socialdemokraterna visar i dag innebär att den här frågan också kan avföras från dagordningen relativt snart.
Fru talman! Tom Heymans replik bekräftar bara att han inte har läst min motion. Den innebär nämligen i förlängningen att vi skall ha ett enda register på lång sikt och att de fartyg som är anslutna till detta register också skall bära en FN-flagga. Det skulle t.ex. kunna innebära rabatter på försäkringspremier och på hamnavgifter. Jag är helt övertygad om att detta så småningom skulle få de effekter som jag har talat om. Det finns ju register i de flesta länder i dag. Här är det alltså tal om att samordna dem och få likartade föreskrifter för samtliga länder. Jag vill inte kalla det för överstatligt, utan för en samordning. Det finns alltså saker som kan göras, vilket jag har påpekat för det ansvariga statsrådet.
Fru talman! Bo G Jenevalls formuleringar om ett världsregister i FN:s regi ger mig ett intryck av superstaten Utopia, där staten kan bestämma allt. Det är en hopplös tanke. Jag tror att möjligheten att nå en världsvid enighet om alla sådana här frågor är uteslutan.
Fru talman! Jag förstår att det inte är särskilt stor mening att debattera den här frågan vidare med Tom Heyman. Men Redareföreningen står i allra högsta grad bakom dessa tankar. Som jag nämnde, fann generalsekreteraren i FN förslaget mycket intressant, och han ville gärna att det skulle bearbetas vidare.
Fru talman! Bo G Jenevall har uppfattningen att vi i utskottet inte har tagit del av innehållet i hans motion. Jag vill nog påstå motsatsen: de flesta av oss har tagit del av motionen -- jag har själv läst den. Inte heller jag finner någon långsiktig lösning i Bo G Jenevalls motion. Jag tycker att han skulle vara glad över att trafikutskottet inser att det finns många problem att lösa när det gäller svensk sjöfartsnäring. Utskottet har därför enhälligt -- jag vill understryka det -- föreslagit att det skall tillsättas en parlamentarisk utredning, som fördjupar sig i de problemställningar som måste lösas när det gäller den svenska sjöfartsnäringens framtid. Det är ändock ett fall framåt. Det är viktigt att en grupp av sjöfartsintresserade människor tar upp, diskuterar och försöker komma fram till goda förslag om framtidens svenska sjöfart. Jag nämnde att Redareföreningen tillsammans med de fackliga organisationerna inte har lyckats lösa sådana problem som man har löst på ett bra sätt inom andra sektorer av det svenska näringslivet. Det är att beklaga, men jag anklagar inte bara redarna för detta. Jag hoppas att regeringen tillsätter en utredning enligt utskottets förslag och att den tar sig an dessa problem, för att hjälpa redarna och de fackliga organisationerna att hamna på rätt spår i denna fråga.
Fru talman! Jag tycker också att det är bra att utredningen har tillsatts, vilket jag har förstått är något som även vi nydemokrater har medverkat till. Jag vill bara skicka med utredarna att de skall lyfta blicken litet grand bortom den nationella och kanske europeiska horisonten när det gäller något så viktigt som internationell sjöfart. Jag håller med om att det naturligtvis är två parter, Redarföreningen och facket, som måste komma överens och att detta borde lyckas bättre. Men kanske är de litet bundna -- åtminstone med den ena handen bakom ryggen -- av regler och bestämmelser, vilket gör att deras förutsättningar kanske blir sämre än andra länders. Men jag tycker att det är bra att utredningen har tillsatts och hoppas att man höjer blicken.
Fru talman! Jag skall inte förlänga denna debatt så mycket. Vi tycks slutligen ha kommit fram till en gemensam linje i dessa frågor. Jag vill starkt understryka det som Bo G Jenevall avslutade sitt inlägg med, att de i utredningen bör lyfta blicken en bra bit bortom den svenska gränsen. Vi ensamma här i Sverige har inte alltid de goda lösningarna, utan jag tror att vi måste jämföra våra synpunkter med våra konkurrenters utanför

Fru talman! När det gäller betänkandet kommer jag att uppehålla mig vid en viss färjetrafik, nämligen den till Gotland. Det är uppenbart att kraftfulla åtgärder måste vidtas för Gotlandstrafiken. Som medborgare frapperas man av att den överenskommelse som träffats med rederiet Nordström & Thulin nu kräver 175 miljoner kronor per år i bidrag. I det sammanhanget bör noteras att trafikunderlaget kraftigt har ökat och att rederiet dessutom har infört prishöjningar. Kostnaderna i samhället i övrigt har hållits nere medan man här kan se kraftiga prishöjningar och en kraftig volymökning. Det är bra att Gotlandstrafiken nu utreds. Det vore oroande om det skulle få fortsätta på detta vis. Behovet av subventioner på flera hundra tusen kronor per dag förefaller att innebära en ohållbar situation. Då måste man titta på vad det finns för alternativ. Som det är nu tas pengarna in genom att lastbilstransporterna åläggs ett Gotlandstillägg som innebär att åkerierna tvingas ta ut ökade fraktkostnader utöver vad som egentligen skulle behövas. Vi har tidigare i en motion framfört idéer om förändringar av Gotlandstrafikens finansiering. Vi har föreslagit taxfreeförsäljning på Gotlandsfärjorna. Den frågan tror jag kommer att bli mer aktuell än någonsin. Gotland är ju en ö. Vi behöver bara jämföra den med Åland, där förhållandet är det rakt motsatta. Där behöver inte trafiken subventioneras. Åland har i förhandlingarna med EU fått igenom ett avtal om taxfreeförsäljning på färjetrafiken. Därför är det inte så märkvärdigt som det ofta görs gällande att försöka införa taxfreeförsäljning på färjorna just till Gotland. Jag tror att klassningen av nuvarande system för inrättandet av taxfreeförsäljning måste ändras. Rutterna är såväl långa som korta. Tidigare har gällt att färjetrafiken skall gå mellan olika nationer. Men jag tycker inte att vi skall behöva sälja Gotlandsfärjorna. Det måste finnas andra kreativa lösningar. Som jag sade blir det nu inte konkurrens på lika villkor för lastbilstrafiken. Fru talman! Skicklighet och kreativitet bör avgöra den framtida färjetrafikens utveckling. Gotlands färjetrafik är en oerhört viktig del i turistindustrin och dess framtida expansion. En av de delar i samhället där vi verkligen kan skapa ny sysselsättning och ny framtid för många medborgare är just turistindustrin, för den har varit eftersatt. Jag hoppas därför på en öppen diskussion om en förändring av taxfreesystemet.
Fru talman! Claus Zaar har synpunkter på många angelägna problem när det gäller Gotlandstrafiken, vilka jag kan dela. Det är därför bra att det nu har tillsatts en utredning som skall se över trafikförsörjningen till Gotland. I utredningen är för övrigt även Ny demokrati representerat. För närvarande är vi bundna av gällande avtal. Under avtalsperioden finns det inte så mycket att göra åt trafiken, utan utredningen får inriktas på perioden efter. Claus Zaar tar upp frågan om taxfreeförsäljning, en fråga som många gånger har tagits upp här i kammaren. I dag tror jag att vi kan avföra den från dagordningen. Vi har sökt inträde i Europeiska unionen. Bland EU:s lösningar för internationell färjetrafik finns över huvud taget inte problemet med taxfreeförsäljningen med. Åland har fått till stånd en särlösning, baserad på dess internationella fördrag från tiden kring 1920. Men Sverige har varken begärt någon särställning för Gotland eller fått någon sådan beviljad. Frågan kan inte heller väckas i efterhand. För att rensa debatten vill jag säga att färjetrafiken till Gotland inte skall baseras på taxfreeförsäljning utan på andra lösningar.
Fru talman! Tom Heyman sade att man skall avföra frågor från debatten. Jag tycker att det resultat som Finland har nått visar att man inte skall bara säga att frågor är avgjorda. Kommer vi nu, vilket jag hoppas, med i EU efter en omröstning, kan en påverkan inifrån ske. Vi kan inte fortsätta att i nuvarande omfattning översubventionera trafiken. I så fall måste man lägga papperen på bordet, vilket inte har skett. Det är väldigt svårt att få närmare uppgifter om dessa avtal.

Fru talman! Förra våren beslutade trafikutskottet att begära en utredning om färjetrafiken till Gotland efter ett motionsförslag från mig och andra. Det är alldeles utmärkt, och jag tänker därför inte ge mig in i diskussionen om stödet till färjetrafiken till Gotland, även om det onekligen vore frestande. Jag ser med tillförsikt på utredningen och dess förslag. När utredningen tillsattes i höstas, insåg man ganska snart att det inte gick att ställa flygtrafiken utanför. Det beror naturligtvis på de speciella förhållandena på Gotland. Det finns ingen väg att välja på. Jag vet inte för vilken gång i ordningen jag upprepar detta från denna talarstol. Utredningens ordförande, som är ordinarie ledamot i trafikutskottet, gick ut i gotländska massmedierna och gav uttryck för denna uppfattning. Man hade för avsikt att anlägga en helhetssyn på trafiken. Då måste både flyg och färjeförbindelserna finnas med. För att få litet dragning på detta väckte vi på Gotlandsbänken en motion och begärde tilläggsdirektiv till utredningen. Nu svarar utskottet att man förutsätter att regeringen i samband med beredningen av utredningsförslaget även beaktar flygtrafiken men att man inte är beredd att föreslå tilläggsdirektiv. Jag är väldigt förvånad över att utredningens ordförande inte i utskottet har drivit samma linje som i gotländska massmedier. Jag vill därför passa på och ställa den frågan, eftersom han är närvarande här i dag. Det är beklagligt. Jag har nu fått klart för mig att utredningen -- möjligen med undantag för ordföranden -- själv har begärt tilläggsdirektiv med denna innebörd. Det är nödvändigt för att få en allsidig belysning. En annan Gotlandsmotion, som vi också har varit eniga om, handlar om ansvaret för de strandade fartygen. Jag undrar om man verkligen har läst motionen, när man uttrycker sig som t.ex. Tom Heyman gjorde. Vi talar inte om behovet av någon tung bärgningsutrustning i första hand, utan vi talar om ansvaret och om en utvidgning av antalet s.k. farliga ämnen. Det finns ju ämnen som klassas så redan i dag. Det är svårt att förstå varför privatiseringens vapendragare i de borgerliga partierna utgår från att staten skall stå för kostnaderna om man fastställer ett ansvar för vrak. Jag har svårt att förklara för mina väljare och jag har själv svårt att inse varför det skall vara förbjudet att lämna ett bilvrak i skogen men vara fullt tillåtet att lämna ett vrak i våra vatten så länge det inte ligger i en farled eller på annat sätt stör normal verksamhet. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen nr 4. För övrigt anser jag att fritidsbåtsregistret bör återinföras.
Fru talman! Frågan om ansvar för olika händelser på den internationella sjöfartens område är konventionsbunden. Därmed är en förändring inte något som man enkelt kan bestämma om i riksdagen. Det tar vanligtvis en ohygglig tid att genomföra förändringar. Dessutom är man i andra länder kanske inte lika intresserad av att utvidga redaransvaret till att gälla även bärgning av vrak. Det är ingen självklarhet att Sverige skulle kunna få en sådan konventionsförändring genomförd. Man har lyckats på två områden, dels när det gäller oljetransporter, där det har införts ett strikt ansvar, och dels i fråga om atomansvarighetslagen. När det gäller övrig sjöfart har man inte internationellt sett samma intresse av ett vidgat ansvarsbegrepp, så våra möjligheter skall inte övervärderas.
Fru talman! Tom Heyman sade att det tar en ohygglig tid om man skall påverka de internationella konventionerna. Denna fråga aktualiserades för minst tio år sedan, när fartyget Sedan dess har vi kämpat här i riksdagen för att få till stånd en lagstiftning. Jag kan upplysa om att resterna av Benguela fortfarande ligger kvar. Det finns lagstiftning på detta område. Det framgår av vår motion att det t.ex. i Holland finns en lagstiftning i detta avsende, vilken utskottet enkelt hade kunnat ta del av.

Fru talman! Jag fick av Ulla Pettersson en fråga som gällde flygets roll i utredningen om Gotlandstrafiken. Jag är ordförande i denna utredning. Ulla Pettersson har naturligtvis hämtat sina citat från tidningarna. Jag kan då tala om min relation till pressen i dessa frågor. Jag har uttryckligen förklarat att flyget inte ligger inom kommitténs arbete. Det tror jag att vi är överens om. Sedan kom denna fråga upp med prishöjningarna. Jag sade då till medierna att finner vi, när vi jobbar med dessa frågor, att det finns samverkanslösningar när det gäller trafiken och naturliga kopplingar mellan färjetrafiken och flygtrafiken, skall vi naturligtvis ta upp dessa till behandling. Det kan finnas lösningar som är positiva för flygtrafiken, t.ex. ökad konkurrens. Jag vill även upplysa om att denna fråga har varit uppe till behandling i kommittén. Det har nu formulerats och framställts en fråga till regeringen om kommitténs möjligheter att inbegripa även flygtrafiken i detta arbete. Jag har personligen uttryck oro för att vi skall få in hela flygtrafiken, eftersom den i sig är mycket omfattande. Flyget styrs ju av både nationella och internationella regleringar och avregleringar. Skall vi ta med detta och behandla det på det sätt som krävs, kan det bli ett mycket omfattande arbete, som kan ta tid i anspråk från det som kommittén ursprungligen är satt att sköta, nämligen i första hand färjetrafiken. Men i dagsläget är frågan alltså formulerad och framställd till regeringen.
Fru talman! Jag vill tacka Lars Svensk för att han kom hit och svarade på mina och gotlänningarnas frågor. Att flygtrafiken i dag inte ligger inom ramen för utredningen känner vi väl till. Det är ju anledningen till att vi för denna diskussion. Finns det naturliga kopplingar, sade Lars Svensk, skall man även ta upp flygtrafiken till behandling. Ja, dem kan varje gotlänning ange för utredningen. Det gläder mig mycket att kommittén alldeles på egen hand har tagit detta initiativ. Det är tråkigt att inte också trafikutskottet kunde stödja den framställningen. Det stämmer inte riktigt, när utskottet förklarar att det skulle bli så besvärligt och krångligt att ta upp denna sak men samtidigt säger att man utgår från att regeringen i samband med beredningen av utredningens förslag även skall beakta flygtrafiken. Man begär alltså att regeringen skall ta på sig det stora omfattande och besvärliga internationella arbetet men vill inte överlåta det till kommittén, som i alla fall har detta såsom specialuppgift. Detta beklagar jag. Jag hoppas verkligen att regeringen i motsats till vad som tidigare har sagts i frågedebatter är beredd att ställa sig bakom denna uppfattning och ge utredningen sådana tilläggsdirektiv att den också behandlar flyget.
Fru talman! Eftersom några står och pratar bakom ryggen på mig, hörde jag inte riktigt Ulla Petterssons anförande. Men det var säkert bra, och jag tackar för det.

Fru talman! Om det hade funnits en samordning mellan olika trafikslag skulle det eventuellt ha kunnat innebära att satsningar på små flygplatser inte hade kommit till stånd i den utsträckning som i dag sker. Jag tänker då på små flygplatser i anslutning till stora flygplatser. Däremot anser jag att satsningarna på små flygplatser, framför allt i Norrlands inland där det inte finns några andra kommunikationsmedel, måste få fortsätta. Jag tror att staten på sikt inte kan undandra sig sitt ansvar för att det finns bra kommunikationsmöjligheter, framför allt i Norrlands inland där andra kommunikationsmedel inte är möjliga. Och om sådana är möjliga är många av tidsskäl beroende av att snabbt kunna ta sig till Norrlands inland, och även därifrån. Således måste staten ta ett ökat ansvar i den delen. När det gäller utbyggnaden av trafiken med snabbtåg tror jag att små flygplatser i anslutning till stora flygplatser på sikt kommer att betyda att det av ekonomiska skäl inte är möjligt att fortsätta att driva dem på det sätt som sker i dag. Till detta betänkande har vi i Vänsterpartiet fogat två motioner. I den ena motionen säger vi att flyget skall ta sin del av kostnaderna för vad buller och luftföroreningar förorsakar. På s. 22 i utskottsbetänkandet uttalar sig utskottet som svar på vår motion på ett sådant sätt att jag måste fråga utskottets representant om han verkligen står bakom skrivningen i betänkandet: ''Utskottet vill erinra om att den övervägande delen av trafikflygplan och motorerna till sådana tillverkas utomlands.'' Ja, det är helt riktigt. Men frågan är om vi inte tillverkar motorer till de bilar som i dag trafikerar svenska vägar och som vi ställer höga miljökrav på. Måste vi inte ställa miljökrav också på importen? Om vi inte gör det blir konsekvensen att vi bara kan ställa miljökrav på fordon som tillverkas här i Sverige. Jag förstår alltså inte vad utskottet menar med sin skrivning om att vi inte kan ställa krav på det som kommer utifrån. Längre ner i texten står det att vi skall arbeta internationellt när det gäller att komma till rätta med sådana här problem, och det är helt riktigt. Det gör vi ju när det gäller andra fordonstyper och motorer. Jag kan alltså inte förstå att det skall behöva finnas en skillnad här, dvs. att vi skall ställa högre miljökrav på importen. I den andra motionen tar vi upp frågan om Bromma flygplats. Jag instämmer i vad Sven-Gösta Signell har sagt. Vidare överlämnar jag med varm hand de handlingar som jag här har med mig till Oskar Lindkvist. Såvitt jag förstår kommer Oskar Lindkvist i sitt anförande att tala om Bromma flygplats. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till mom. 14

Fru talman! I detta betänkande behandlas en viktig del av det svenska transportsystemet. Att detta livligt diskuteras trodde jag mig ha märkt i riksdagskaféet så sent som för några minuter sedan. Där satt nämligen några representanter från ett centralt partikansli och -- som jag trodde -- diskuterade luftfarten. Men det visade sig senare att de talade om getnäringen, inte om jetnäringen. Bortsett från den episoden är fungerande flygtransporter viktiga, inte minst för Sveriges glest befolkade delar. I det här betänkandet om luftfarten tillstyrker utskottet att riksdagen godkänner propositionens förslag om riktlinjer för just inrikes flygtrafik. Därmed vill jag också inledningsvis yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet samt avslag på alla de reserverationer som har avgivits av Socialdemokraterna. Dessutom yrkar jag avslag beträffande Vänsterpartiets meningsyttring. 1996 när det gäller inriktning, syften och målsättningar för verksamheten. Från den borgerliga sidan har vi i många år emellertid hävdat att en avreglering måste komma till stånd för att vi skall få en konkurrensutsatt och därmed bättre fungerande flygtrafik i vårt land. Avregleringen, vilken nu är genomförd, har medfört att det uppstått en ökad konkurrens. Nya aktörer har tillkommit. Sammantaget har avregleringen inneburit många positiva effekter, bl.a. genom att vi har fått ett större utbud och, i normalfallet, lägre priser. Fru talman! I en del motioner -- och det gäller då framför allt från Socialdemokraterna -- märks en oro över hur de mindre flyglinjerna och flygplatserna skall klara sig i ett friare konkurrensförhållande. Men det är väl alltid så att det, när något nytt införs, blir vissa förändringar. Detta är naturligt, och en viktig beståndsdel i just arbetet med att utveckla och förbättra. En ökad avreglering stimulerar ju flygbolagen till nya initiativ. Nya tankar och idéer, som tidigare effektivt har hindrats, växer fram. Det är också känt att just de mindre företagen, som numera är aktivare, alltid har lättare att ställa om sig och att de kan agera smidigare än stora företag när det gäller att nå framgång på marknaden och att erbjuda det som invånarna i Sverige efterfrågar. Detta kommer troligen att ge just de små företagen, och därmed också de mindre flygplatserna, stora chanser att utvecklas. Beträffande frågan om trafiken på regionalpolitiskt viktiga, men ekonomiskt svaga, linjer vill utskottet för sin del framhålla vikten av att trafiken på dessa linjer kan upprätthållas också i en avreglerad trafiksituation. Men om det visar sig att detta inte inträffar -- vilket jag i och för sig inte tror -- har staten ett ansvar att, som utskottet uttalar, stödja regionalpolitiskt viktig trafik. Det är bl.a. därför som vi, som framgår av betänkandet, fördubblar driftbidraget till kommunala flygplatser i skogslänen och på samma gång tillåter ett mer flexibelt stöd. primärnätet skall också övergångsvis få ett utjämningsbidrag som i princip jämställer dem med motsvarande statliga flygplatser. Det finns ett behov av att överväga frågan om att klarare definiera statens ansvar för flygplatsnätet med anledning av att trafiken har avreglerats. En sådan ny definition kräver dock att man skall kunna avläsa mer långsiktiga effekter i flygtrafiken. Därför bör man avvakta ytterligare något innan man sjösätter nya, genomgripande och bestående eventuella stödsystem. Fru talman! I utskottet har vi under de senaste åren varit överens om att Arlanda behöver byggas ut med en tredje bana för att kunna möta resenärernas behov och möjlighet att använda Arlanda flygplats på ett riktigt sätt. Så kommer också att ske enligt Vi har också till största delen varit överens om att Stockholm behöver två flygplatser. Det har också sagts från flera håll att det är ett riksintresse att det finns två flygplatser i denna region. Eftersom inget annat alternativ ännu har kunnat tas fram från Stockholmsregionen har Bromma återigen blivit den andra flygplatsen i regionen. Nu finns det en majoritet i Stockholms kommunfullmäktige för att bevara Bromma flyplats. Därför ställer sig utskottet bakom förslaget att Bromma flygplats skall bevaras ytterligare ett antal år. Vi kan konstatera att en fungerande flygtrafik i Stockholmsregionen inte bara gynnar just huvudstadsregionen utan hela vårt avlånga land. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Sedan tänkte jag något kommentera det som andra talare har fört fram. Karl-Erik Persson talar om miljön på flygområdet. Jag kan hålla med om att skrivningen i betänkandet är något kortfattad. Läser man propositionen får man en bättre genomlysning av problemen. Det händer faktiskt mycket redan. Som exempel kan jag nämna differentierade landningsavgifter på olika flygplan beroende på buller och miljöeffekter. Om vi skall kunna lösa problemen med luftföroreningar internationellt -- luftföroreningar är ofta internationella -- är det just internationellt arbete som måste till. Därför är jag något förvånad när Karl-Erik Persson talar om vikten av internationellt samarbete och samtidigt representerar ett parti som säger nej till ett medlemskap i den europeiska unionen. Där har vi verkligen möjlighet att påverka inte bara Sveriges luftmiljö utan Europas och indirekt miljön i hela världen. Ordföranden i utskottet hade synpunkter på Bromma flygplats. Jag har antytt tidigare att en förutsättning för att ha en fungerande konkurrens, för att vi därigenom skall få en bra flygtrafik i alla delar av Sverige, är att vi har tillgång till två flygplatser i Stockholmsregionen. Det är en anledning till att Bromma bör finnas kvar. Den andra är att regionen själv, majoriteten i stadens fullmäktige, är också av den uppfattningen. Då skall vi inte från riksdagens sida förhindra stockholmarna från att utveckla det de tycker är viktigt. Det antyddes också att vi inte tar vårt ansvar för flygplatserna i de delar av landet där det inte finns så många passagerare. Men vi har ju fördubblat stödet till de kommunala flygplatserna i skogslänen. Vi bibehåller tills vidare stödet till kommunala flygplatser i det tidigare primärnätet. Är det, SvenGösta Signell, att försämra för glesbygden? Det är snarare tvärtom! Det fördes diskussioner om att införa en ny form av stödsystem eller upphandlingssystem för flygtrafiken för att se till att det regionalpolitiskt viktiga flyget finns kvar. Man säger att det skall göras nu, det är väldigt bråttom. Men det var inte så länge sedan som representanter för Socialdemokraterna i ett annat betänkande gällande trafikpolitiken i stort tyckte att vi minsann skulle utvärdera det tidigare stora övergripande trafikpolitiska beslutet för att därefter bestämma oss för hur vi skall gå vidare. Nu säger man helt tvärtom. Nu är det vi från regeringpartiernas sida som säger att vi skall utvärdera och se på effekterna för att sedan gå vidare. Vad är det för fel att kräva det på det här området när Socialdemokraterna krävde precis samma sak på ett annat område?

Fru talman! Jag håller med Jan Sandberg om att det görs en del miljösatsningar när det gäller flyget. Men nog är det en olycklig formulering när det skrivs att man inte kan påverka därför att motorerna görs utomlands. Jag tycker att det är en olycklig formulering av utskottet. Den som läser det får det intrycket att vi i och med att motorerna görs utomlands inte kan göra någonting. Visst kan vi. Jan Sandberg har rätt i att jag tillhör dem som är emot ett EU-medlemskap. Blanda inte in det i den här debatten, det är litet malplacerat när vi talar om internationell flygtrafik. Enligt mitt medvetande sträcker det litet längre än till Europa. Visst tillverkas största delen av passagerarflygplanen i dag i USA, om jag inte är alldeles felunderrättad. Det var ett litet feltramp av Jan Sandberg att hoppa på mig och göra det här till en EU-debatt. Jag tar gärna den debatten med Jan Sandberg, men låt oss försöka få den debatten när det är läge för det, inte nu. Om Jan Sandberg ville skära pipor i vassen när det gäller mig och EU skar han på fel ställe.
Fru talman! Jag vill än en gång påpeka att jag kan instämma i att skrivningen i utskottsbetänkandet på miljöområdet är kortfattad. Den kunde ha varit mer genomgripande. Men jag vill hänvisa till vad som skrivs i propositionen på det här området. Där skrivs det ganska mycket. Även om ett stort antal av de motorer som används i flygplanen tillverkas i USA, är det inget argument för att vi inte skall arbeta internationellt och för att vi inte skall arbeta inom EU:s ram för att påverka. De facto är det så att internationella överenskommelser träffas och diskussioner förs mellan EU, USA och andra aktörer på marknaden. Därför är det viktigt att vi kan påverka en av de parter som har ett mycket stort inflytande på det här området, dvs. EU. Det var därför som jag gjorde den mycket naturliga kopplingen till ett svenskt EU-medlemskap.

Fru talman! Om Arlanda och Bromma flygplatser lär vi få en debatt litet senare. Att navsystemet skulle vara det allena saliggörande när det gäller att se till att alla delar av Sverige har en god flygtrafik är inte sant. För man ett sådant resonemang överlag innebär det att exempelvis riksdagen eller trafikutskottet skall i större utsträckning bestämma vilka transporter som människorna skall ha möjlighet att efterfråga vad gäller luftfart. Det finns de facto människor som inte anser att Stockholm är ett centrum i Sverige och att alla resor måste gå till eller via Stockholm. Det finns linjer från olika delar av vårt land som förlorar på att gå omvägen via Arlanda. I och med avregleringen har vi öppnat för mer flygfart på dessa linjer från punkt A till punkt B utan att tvingas gå via punkt C. Om man är en centralplanerare tycker man säkert att vi skall hålla fast vid navsystemet till 100 %. Men en sådan uppfattning rimmar inte till 100 % med uppfattningen att även flygpassagerarna skall ha möjlighet att välja annan väg än just via Stockholm. Jag vill hålla med Sven-Gösta Signell vad gäller de eventuella problemen för de mindre flygplatserna i Sverige och de linjer som inte är så livligt frekventerade. Jag tycker att det är viktigt att vi följer utvecklingen på det här området. Jag tycker att det är viktigt att vi har ett ansvar för att se till att så stora delar av Sverige som möjligt skall ha möjlighet också till flygtrafik. Vad vi inte är överens om är om vi nu skall införa nya system för att försöka uppbåda någonting när vi inte riktigt vet i dag vad vi vill uppnå. Där säger regeringen att vi måste avvakta utvecklingen ytterligare ett tag. Under tiden plussar vi på de stöd som finns och t.o.m. dubblerar ett av de viktiga stöden för att se till att i varje fall underlätta för olika regioner i Sverige när det gäller lufttrafik. Då intar man från regeringspartiernas sida samma ståndpunkt som socialdemokraterna intog i denna kammare för bara någon timme sedan, dvs. att vi måste utvärdera innan vi tar nästa steg, så att vi hittar ett bra system som gör att de delar av Sverige som behöver flygtrafik men som är litet glesare bebyggda också skall få det. Vad är det för fel att inta den ståndpunkten från regeringspartiernas sida i det här ärendet när ni intog samma principiella ståndpunkt vad gäller inriktningen av trafikpolitiken i stort?

Fru talman! Men, Sven-Gösta Signell, dagens flygtrafik till och från Bromma bedrivs i stort sett undantagsvis av andra flygbolag och andra operatörer än vad som fanns under den tid då vi hade en reglerad och monopoliserad flygmarknad i Sverige. Om vi beslutar oss för att lägga ned denna flygplats, måste väl det innebära ett dråpslag, inte bara för dem som bedriver trafiken utan också för alla de flygpassagerare som ser Bromma som ett mycket bra alternativ till Arlanda? Jag tror att vi alla egentligen är överens om principen att man bör ha två flygplatser i regionen. Det är därför viktigt att man inte slår undan benen för de alternativ som har växt fram och indirekt för alla de flygpassagerare som ser Brommatrafiken som ett bättre alternativ än de alternativ som finns på andra platser och än de alternativ som fanns innan flygtrafiken avreglerades.

Fru talman! Frågan om Bromma flygplats har ju sitt eget evighetsproblem. Så länge jag kan minnas har frågan från och till diskuterats i riksdagen. Det är en stor fråga i Stockholm, Sundbyberg, Solna och i flera av de kommuner i norra delen av Stockholm som har problem med flygverksamheten på Bromma. Ändå bryr sig riksdagen och numera också regeringen inte särskilt mycket om detta stora miljöproblem. Jag vill bara erinra om att det finns ett avtal mellan Stockholm och svenska staten, ingånget 1947, som löper ut den 31 december 1996. Detta avtal innebar att Brommaområdet skulle upplåtas för flygverksamhet under denna tidsperiod mot att staten avstod från att uppföra bebyggelse på Avtalet har alltså hållits i 45 år. Det har förts många debatter, tagits många initiativ och varit många aktiviteter under dennat tid. Ytterligheterna har naturligtvis också varit mycket stora i debatterna, alltifrån de som vill ha mera flyg på Bromma till dem som vill att flygtrafiken skall avvecklas i enlighet med det ingångna avtalet mellan Stockholm och svenska staten. Framför allt har flygtrafiken satts i fråga. När det 1976 blev en borgerlig regering skulle frågan utredas, inte om Bromma skulle vara kvar utan hur man skulle bevara Bromma flygplats för flygtrafiken. Det blev Ingvar Gullnäs som skulle klara den uppgiften. Jag hade äran att sitta med i en referensgrupp kring enmansutredaren tillsammans med en annan socialdemokrat, Olle Östrand. När resultatet var färdigt gjorde vi en egen skrivning som dess värre inte redovisades i utredningen men som naturligtvis mycket klart avviker från det förslag som Ingvar Gullnäs lade fram. Det förslaget innebar att man skulle utveckla och bygga ut flygverksamheten på Bromma. Man skulle lösa in en del fastigheter i området och bredda kommunikationerna till och från flygplatsen. Utredningen följdes av en proposition från regeringen. Dess bättre punkterades denna utredning av riksdagen. Orsaken till att den punkterades var ingen annan än att miljöfrågorna under hand har tagit över. Det fanns kanske inte så många miljöfrågor 45 år tillbaka, men nu finns det många sådana. Jag vill gärna säga att den socialdemokratiska regeringen hade ett öppet sinne för att i första hand slå vakt om miljöfrågorna när det gällde Bromma. Vi har fört många debatter och kanske inte alltid varit överens, men vi har varit överens om de stora dragen, nämligen att det inte är lämpligt att ha en flygplats mitt inne i ett mycket tätbebyggt område. Det är förs alltjämt diskussioner om vilken betydelse miljön -- buller, avgaser, störningar, olycksfallsrisker inom området -- skall tillmätas. Hitintills har all den expertis som har varit inkopplad på miljöfrågorna varit totalt samstämmig: det är inte lämpligt med flygverksamhet på Bromma. Det är inget bra läge för en flygplats. Helt nyligen, sommaren 1993, har Naturvårdsverket skrivit till Koncessionsnämnden för miljöskydd och bett att det skall utredas vilka miljökrav som i framtiden skall ställas för att flygverksamhet skall få bedrivas. Och då skall vi komma ihåg att de nuvarande reglerna är mer än tio år gamla, och det har skett en hel del under den tiden. Fru talman! Den 17 december 1980 beslutade riksdagen att jettrafiken på Bromma snarast möjligt skulle flyttas till Arlanda. Det hette också att Bromma flygplats tills vidare skulle bibehållas som flygplats med inriktning på allmänflyget och behovet av en reservflygplats. Sedan dess har tidpunkten flyttats fram till 1983, då jettrafiken flyttades från Bromma till Arlanda. Därmed var riksdagsbeslutet fullföljt. Då var det 13 år kvar till dess att avtalet mellan Stockholm och svenska staten upphörde. Så här enkelt blev det emellertid inte -- därtill är frågan alltför komplicerad. Den berör också många intressen från olika grupper i det svenska samhället. En del hade svårt att smälta att riksdagen kunde fatta detta beslut. Det finns många märkligheter som den som är intresserad kan ta del av. Det finns hyllmeter med tryck om allt som har förekommit i samband med diskussionerna kring Bromma flygplats. Jag vill dock nämna en märklighet. Det fanns en utredning som hette 1981.

År 1991 fick vi en regering som skall avreglera flyget. Denna regering har nu öppnat Bromma flygplats för jettrafik. Vi fick Malmö aviation i både en och två upplagor, varav den senaste finns där alltjämt. Vi kan i dagens morgontidningar läsa att man skall bredda utbudet trots att verksamheten på Bromma, som det samtidigt meddelas, går med rätt ordentliga förluster. Regeringen tillåter alltså jettrafik på Bromma oaktat att 1980 års beslut klart innebar att jettrafiken skulle flyttas till Arlanda. Jag har bett konstitutionsutskottet att granska regeringens handläggning, och jag utgår från att utskottet har möjlighet att lägga fram sina synpunkter innan denna mandatperiod i riksdagen är till ända. Jag vill alltså påstå att regeringen bryter mot avtalet. Det är kanske t.o.m. så att regeringen inte har brytt sig om vilket beslut riksdagen har fattat om jettrafikens utflyttning från Bromma. Jag vet också att regeringen tidigare har hänvisat till vad som sker i Stockholms stadshus, där en knapp majoritet, anförd av Moderata samlingspartiet, just nu har kommit fram till att man skall förlänga avtalet med 15 år. Om det vill jag bara säga att detta inte kommer att innebära slutet på debatten om Bromma flygplats. Det innebär i stället en nytändning, och jag hoppas att det i den riksdag och i det fullmäktige i Stockholm som skall väljas den 18 september i år uppstår en mandatsammansättning som ger uttryck för uppfattningen att miljön är något att kämpa för också när det gäller Stockholm.

Herr talman! Av den omständigheten att socialdemokraterna inte har lyckats få opinionen med sig i flygfältsfrågan drar Jan Sandberg, som jag tror medvetet, en helt felaktig slutsats. Det finns i Stockholm en mycket stark gruppering som arbetar för ett flygfritt Bromma. Den är inte enbart sammansatt av olika partier utan också verksam tvärpolitiskt i Stockholm. Den uttrycker en mycket stark opinion och genomför möten, sammankomster, debatter och demonstrationer. Senast häromdagen hade man en stor träff just för att komma till rätta med problemen på Bromma. Opinionen är alltså inte begränsad inom strikta partiramar utan är ganska bred i de allra flesta partier. Det enda parti som inte har så många anhängare mot Brommaflyget är naturligtvis Frågan är vidare vilka som skall bestämma. Riksdagen har träffat ett avtal med Stockholm. När det avtalet går ut skall riksdagen självfallet fatta beslut beträffande sin del av avtalet. Det löper ut den 31 december 1996. Skall den svenska regeringen inte hålla ett avtal som den ingått med en av de största kommunerna i Sverige? Jag tycker att det är ganska märkligt om man har kommit fram till den slutsatsen.

Det vore hedersamt!'' Och så avslutar han: ''Om dessa partier trots allt hastar fram ett beslut, kommer centern, om resultatet i kommunvalet i höst så medger, att försöka skapa en majoritet för att avtalet med luftfartsverket omedelbart rivs upp.''